Fru talman! Jag vill inleda med att instämma i det som Biörsmark sade, att fred är oerhört viktigt och att vi aldrig får förtröttas i vår kamp för fred och nedrustning. Förutsättningarna för att vi ska kunna ha fred är att vi har en hållbar miljö och en livskraftig jord som gör det möjligt för en allt större växande befolkning att överleva. På en jord med begränsade resurser är vi alla beroende av varandra. Världen står inför gigantiska utmaningar i form av kraftiga befolkningsökningar, storskalig miljöförstöring, minskad bördighet samt brist på vatten och livsmedel. Detta skapar naturligtvis lätt konflikter. Den konkurrens om jordens resurser som detta innebär skapar alltså ökade spänningar och konflikter. De politiska ledarna, regeringarna och de internationella organen måste ta sitt ansvar liksom vi enskilda medborgare. En solidarisk livsstil ställer i sin tur stora krav på förändringar i vårt samhälle. Vi behöver resurseffektiv industri och nya lösningar på energiproduktion och energianvändning. Transportsystemen måste förändras och likaså livsmedelsproduktionen. Ur ett globalt miljö och rättviseperspektiv är det nödvändigt att den rika världen skyndar mot ett kretsloppssamhälle. En rad viktiga miljöpolitiska frågor såsom försurningen, övergödningen av haven, uttunningen av ozonskiktet, ökningen av växthusgaser i atmosfären är internationella eller globala problem. För att lösa dessa miljöproblem behövs ett omfattande internationellt samarbete. Internationella avtal och konventioner är viktiga och bör utvecklas genom att man till ett undertecknande kopplar kontrollmekanismer och bindande beslut. På global nivå är FN en naturlig samarbetsorganisation som i betydligt större utsträckning borde användas även i miljöarbetet. En reformering av FN stadgan som möjliggör detta är naturligtvis mycket angeläget för att man ska få ett effektivt internationellt samarbete. Fru talman! Kommer utrikespolitiken under 2000 talet att skilja sig mycket från den som har förts under 1900-talet? Om vi ser bakåt har det varit stora förändringar när det gäller våra svenska kontakter med omvärlden, hur jordens resurser ser ut i dag, vad vi kan vänta oss av morgondagen och vad vi haft att ta ställning till. Dagens värld har krympt, hör vi ofta, men den har också gett oss större möjligheter att t.ex. resa. Det går snabbare och det är fler som reser. Det finns stora skillnader mellan hur vi i dag åker över Atlanten till USA och den resa som vi har hört om i Vilhelm Mobergs beskrivning av utvandrarna och deras situation. Men anledningen till resan är också annorlunda. Våra förfäder utvandrade för att möjligheterna att överleva på de småländska tegarna var otillräckliga. Det gick inte att försörja familjen på det som jorden gav. Tyvärr ser det fortfarande lika illa ut på många håll på vår jord. Många människor tvingas fly för sin överlevnads skull, ibland av politiska skäl. Krig och förtryck av åsikter är vanliga, alltför vanliga, flyktskäl. Men vi ser också hur det antal som tvingas fly för miljöns skull ökar. Fru talman! Krig har det historiskt sett alltid varit någonstans. Trots ökande kontakter människor emellan fortsätter krigen. Krigen mellan nationer är i dag kanske inte så många men allt vanligare inom länder. Här måste regeringen arbeta för att ändra FN-stadgan så att det blir möjligt att ingripa i ett tidigt skede. Early warning system måste kunna användas. Man måste också utveckla kompetens och kunskap när det gäller konfliktlösning och konfliktförebyggande åtgärder, och naturligtvis måste nedrustningsarbetet intensifieras. Kampen för mänskliga rättigheter och för en rättvis värld där människor kan mötas i fredlig samverkan får aldrig förtröttas. Det är viktigt att tydligt och i tid markera mot det som strider mot de mänskliga rättigheterna, förtryck och ofred. Men det gäller inte bara att göra det på den internationella arenan, utan vi måste också göra det i vår egen närmiljö. Lär vi inte t.ex. våra barn att möta varandra utan mobbning, slag och strid, ja, då är det inte lätt att tro på en fredlig värld. Vi måste också blicka framåt och ut över världen, hur den ser ut i dag och hur vi ska möta morgondagen. Vi kan se att miljösituationen har försämrats. De senaste åren har vi kunnat notera att miljökatastroferna har ökat kraftigt med orkaner, jordbävningar, översvämningar - ja, det finns en mängd tecken på att vår miljö är hotad. Detta måste vi naturligtvis ta på största allvar. Vi får inte blunda för verkligheten utan våga tala om vad som behöver göras. Vi måste våga visa på att det nu är dags att gå från ord till handling och se till att vi kan förebygga och rädda den miljö som vi alla är beroende av, för vi har bara en enda jord, och det är den vi alla ska kunna leva på. Vi har också ett ansvar för kommande generationer och hur de ska kunna leva på vår enda jord. Jag tycker att det är mycket intressant att lyssna på barn. Jag tror att vi som politiker borde lyssna mycket oftare på barn. Om man frågar barn vad det är som de bekymrar sig för, vad de tror kommer att kunna vara farligt, är det ofta två saker som de pekar tydligt på: rädslan för krig och rädslan för miljöförstörelse. Ibland skulle jag önska att vi, liksom barnen, vågade se bort från alla dessa om och men och besvärligheter när det gäller att göra förändringsarbetet och vara radikala och säga att nu är det dags att vi vidtar åtgärder innan det är för sent. Nu har vi tillräckligt många larmrapporter som talar om att vår miljö är hotad, att klimatet förändras, att vi står inför gigantiska hot. Vi kan inte fortsätta att leva med den livsstil som vi har i dag och samtidigt mena att kommande generationer ska ha rättigheter och möjligheter att bo och leva på vår jord. Jag läste och lyssnade på utrikesministerns och regeringens deklaration, och om väldigt mycket av den kan man säga: Javisst, så tycker nog väldigt många av oss i allmänhet. Det här låter väl bra. Samtidigt saknade jag ett mer omfattande förslag när det gäller miljösidan och miljöarbetet. Det kom ganska sent. Inte ens när jag läser om prioriterade frågor inför EU-ordförandeskapet kan jag se att det med tydlighet är miljöfrågorna som regeringen tänker prioritera. Därför skulle jag vilja fråga utrikesministern hur prioriteringen kommer att vara inför regeringskonferensen. Det är ju ganska många allmänna frågor som tas upp, men alla frågor brukar ju inte hinnas med. Då är frågan var i prioriteringsordningen regeringen placerar miljöfrågorna inför regeringskonferensen. Den svenska utrikespolitiken kan man säga har stått på tre ben när det gäller det internationella samarbetet: biståndet och solidariteten med de fattiga, fred och nedrustningsarbetet och miljöfrågorna. I dag känner jag att den här trebeningen är lite skranglig. Det känns ungefär som när jag som scout var på scoutläger där man hade en trebening att göra upp sin eld på. De sista dagarna på scoutlägret stod den inte lika stabilt som den gjorde när vi byggde upp den. Jag tycker att regeringens agerande på dessa områden är lite skakigt, inte minst när det gäller biståndet. Kommer vi i den ekonomiskt starkare situation som alla talar om att vi har i dag i vårt land att få se en ökad prioritering på biståndssatsningarna? Är biståndet en prioriterad fråga? När det gäller fred och nedrustning har jag en fråga om vapenexport. Vi har sett en mycket, som jag tycker, aggressiv marknadsföring av JAS internationellt, inte minst i områden där man verkligen kan ifrågasätta om det är en vapenupprustning som behövs, t.ex. i Sydafrika. Vi har också sett kampanjen mot Chile och en del av forna öststater. Är det så att fred och nedrustning också blir naggat i kanten av vårt eget ekonomiska intresse att sälja JAS? Sedan miljösituationen: Kommer den att vara en prioriterad fråga för regeringen framöver? Kommer man att kämpa för kretsloppsanpassning, skatteväxling och andra viktiga delar för att klara en långsiktigt hållbar miljö? Det finns ett kinesiskt ordspråk som säger ungefär att vackra tal kokar inget ris. Är det så att vi talar vackert men att det är långt från ord till handling? Är vi villiga att ta konsekvenserna av den situation som vi i dag lever i med bl.a. de gigantiska miljöhot som vi står inför?

Herr talman! Till att börja med vill jag konstatera att det är positivt att det råder enighet kring så många viktiga frågor här i kammaren. Vi kan se en bred samsyn t.ex. kring frågorna om mänskliga rättigheter; de frågorna blir också allt viktigare. Därför är det kanske lite förvånande att Göran Lennmarker som huvudfråga i sitt anförande just valde en MR-fråga och försvarade den österrikiska regeringen. Låt oss börja med historieskrivningen! Vilka var det som spräckte koalitionen mellan socialdemokraterna och de konservativa? Det var de konservativa som krävde finansministerposten. Men finansministerposten var ändå inte viktigare än att man redan efter ett par dagars förhandlingar med Haider gav finansministerposten till Haiders parti. För oss andra som såg det från sidan förstärkte det onekligen intrycket av att det hela var ett spel från de konservativas sida i Österrike och att de egentligen hela tiden hade spelat under täcket med Haider. Förhandlingarna med Haider gick väldigt snabbt, trots att de konservativa i Österrike fick många varningar. Det var ju inte en blixt från en klar himmel när EU:s andra fjorton medlemsländer reagerade. Guterres hade ringt flera gånger till Schüssel. Han hade varnat honom för konsekvenserna, och de konservativa i Österrike valde medvetet isoleringen. Det var viktigare att få makten. Jag tycker inte att politiker ska bli så hungriga efter makten. Vilka var då de drivande? Det var faktiskt Göran Lennmarkers och Bo Lundgrens partikamrater. Det var Chirac i Frankrike. Det var Aznar i Spanien tillsammans med den Belgiska regeringen. Varför? Aznar i Spanien har så nyligen själv fått uppleva en diktatur och vad en sådan innebär. Frankrike och Belgien har stora främlingsfientliga partier och var rädda för att en regeringsmedverkan av Haiders parti i Österrike skulle legitimera och sprida främlingsfientliga partier till fler regeringar i Europa. En av Göran Lennmarkers partivänner i Europaparlamentet, som hårt argumenterade för Europaparlamentets resolution, citerade häromdagen ur partiprogrammet för FPÖ. Där definierar man fosterland som ett territorium, en kultur, en ras. Observera att vi inte har beslutat om några gemensamma EU-åtgärder eller några sanktioner mot Österrike. Österrike får naturligtvis välja vilken regeringen man vill. Men vi som tycker att EU inte bara handlar om gemensam handel utan också om gemensamma värderingar vill inte ha samma politiska kontakter med politiker från en Haiderregering som vi har med övriga EU-politiker, eftersom vi inte har samma förtroende för en regering som styrs av Haider. Har moderaterna ett sådant förtroende? Jag hoppas inte det. Vi kan se att den svenska regeringen i det här avseendet har sällskap av regeringar av olika partifärg i alla andra europeiska länder. Det har redan fått effekter. Den nya regeringen har tvingats skriva på en rad försäkringar kring MR-frågorna. Österrike har världens ögon på sig nu. Och man kommer säkerligen att föra en acceptabel politik just därför att man står i strålkastarljuset. De konservativa i EU är drivande. USA kallar hem sin ambassadör. Sedan gör de svenska moderaterna stödet till Österrikes regering till huvudfråga i den utrikespolitiska debatten. Jag är förvånad, för att använda diplomatspråk. Vilka kontakter hade Göran Lennmarker med partiet i Österrike? Vilka kontakter hade Bo Lundgren med partiet i Österrike? Ni tillhör ändå samma international. Jag talade med era partikamrater under förhandlingarna för att försöka övertyga dem om att avstå. Vad gjorde ni? Föreslog ni att de skulle gå vidare? Föreslog ni att de skulle avstå? Eller är ni så utanför den europeiska diskussionen att ni över huvud taget inte hade kontakt med det österrikiska partiet? Sedan tycker jag att det är viktigt att framhålla det som Marianne Andersson också påpekade. När EU agerar mot Turkiet och mot kandidatländer och när vi ställer hårda krav på andra länder när det gäller mänskliga rättigheter är det viktigt att vi kan visa att vi ställer samma krav inom EU som vi ställer på kandidatländer. Därmed vill jag lämna Österrike och gå över till en annan av våra diskussionsfrågor: säkerhetspolitiken. Folkpartiet har ju här tagit något av en särställning med kravet på ett svenskt Natomedlemskap. Jag förstår dock fortfarande inte riktigt varför. Tror ni att det skulle öka säkerheten i Sverige? Det skulle det knappast göra. Tror ni att det skulle öka säkerheten i vår del av Europa? Det skulle det inte göra. Skulle det öka Sveriges möjligheter att agera för nedrustning och kärnvapennedrustning? Nej, tvärtom. Vill Nato att Sverige söker medlemskap? Vill de andra Natoländerna att Sverige söker medlemskap? Det vill de förmodligen inte. När Lars Leijonborg häromdagen skrev i en artikel att vi borde söka tillsammans med Finland ska man komma ihåg att den finska regeringen och den nyvalda presidenten i Finland, Tarja Halonen, väldigt tydligt har uttalat sig för en fortsatt militär alliansfrihet. Jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att alliansfriheten är en styrka och inte en belastning. Det var bl.a. alliansfriheten som gjorde det möjligt för Carl Bildt och Martti Ahtisaari att göra fredsinsatser på Balkan. Den bidrar till säkerheten i Nordeuropa, och den ökar möjligheterna för Sverige att t.ex. agera aktivt när det gäller kärnvapennedrustningen. Sedan har vi då frågan om neutraliteten. Jag vill påminna om att det i utrikesdeklarationen sedan flera år tillbaka står att vårt land ska kunna vara neutralt. Är vi militärt alliansfria finns det ju en möjlighet att vara neutrala. Det är vi själva som väljer. Folkrättsligt spelar det i och för sig ingen roll om det står där, men frågan är om vi kommer att utnyttja möjligheten att vara neutrala om ett grannland, Norge eller Estland, angrips eller om ett EU-land angrips. Det är inte troligt. Politiskt är vi ju inte neutrala. Sverige har aldrig varit värdeneutralt. Olof Palme var väl den siste man kunde beskylla för att vara värdeneutral. Politiskt är vi med i en allians, EU. Men i säkerhetspolitiken måste vi också våga tänka på det otänkbara. Vad händer om vi mot all förmodan skulle få en stor konflikt i Europa, om europeiska säkerhetsstrukturer och andra strukturer skulle bryta samman? Då är neutraliteten den sista försvarslinjen. Vi påminner om det otänkbara genom att också påminna om att vi skulle kunna vara neutrala. Jag kan försäkra Göran Lennmarker och andra om att det inte är någon strid om säkerhetspolitiken i den svenska regeringen. Jag tycker egentligen inte att diskussionen är så dramatisk. Den förändrar inte så mycket i sak. Det är också viktigt att komma ihåg att det inte är en regeringen som med ett pennstreck ska förändra en säkerhetspolitisk doktrin, utan det ska ske genom en bred säkerhetspolitisk debatt i riksdagen, och i sak är den svenska regeringens uppfattning att vi är militärt alliansfria och så ska förbli. Då finns det alltid, om det står i stenskrift eller inte, en möjlighet att också välja neutraliteten. Men den stora och intressanta diskussionen i dag handlar egentligen inte om de gamla f.d. invasionshoten, om krig i Europa, utan den handlar just om hur vi ska kunna förhindra att kriser, krig och konflikter utvecklas, hur vi ska kunna arbeta med att förebygga kriser och konflikter både i vårt närområde i Europa och i världen i övrigt. Här kan vi också se en fantastisk utveckling i EU. Hela arbetet där med förebyggande åtgärder och krishantering gör att vi förhoppningsvis ska slippa se att kriser och krig liknande dem i Kosovo upprepas. Genom värdegemenskap, genom ett förebyggande arbete och genom ingripanden både med civila polisinsatser i civila katastrofer och med fredsstyrkor i militära sammanhang i samarbete med FN kan EU och Europa bidra till att vi får stabilitet, fred och säkerhet i vårt närområde och i övriga Europa.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

Herr talman! Jag ska svara på de frågor som utrikesministern har ställt om säkerhetspolitiken. Vi i Vänsterpartiet stöder OSSE, och därmed är vi för samarbete med 49 europeiska länder, inte bara med 15 av dessa. Vi vill arbeta för en alleuropeisk säkerhetsordning. Vi vill inte att EU eller Nato ska bestämma över Sveriges eller hela Europas säkerhetspolitik. Jag fick inte svar på den fråga som vi ställt om Sverige ska genomföra gemensamma militära övningar tillsammans med Ryssland så länge som kriget pågår eller inte. Jag vill också ta upp frågan om Västsahara. Västsahara är för oss och för FN ett område fyllt av tragik. Mycket tyder nu på att den utlovade folkomröstningen flyttas fram, kanske ända till 2002, trots att det för bara några månader sedan såg ut som om folkomröstningen skulle kunna äga rum till sommaren i år. Detta är helt oacceptabelt. Flera partier har under flera års tid understött kravet på nationellt självbestämmande för Västsahara. Vi är många i riksdagen som krävt att regeringen ska driva Västsaharafrågan inom EU. Vi ställer fortfarande samma krav. I dag handlar det om ren obstruktion från Marockos sida. Göran Lennmarker lyfte upp frågan om vilket parti som bekänner sig eller har bekänt sig till utrotandet av klasser. Vem i den svenska riksdagen eller regeringen har någonsin förespråkat proletariatets diktatur? Det vill jag fråga Göran Lennmarker. Herr talman! Det finns exempel som vi inte har nämnt förut när det gäller krig, och det handlar om kriget mellan Etiopien och Eritrea. Det finns sådana fall i historien där s.k. autonomier inom demokratiska regimer fått förfärande resultat. Jag tänker på den s.k. autonomi som Eritrea sades åtnjuta i Haile Sellassies Etiopien. Som bekant ledde det till nya motsättningar, ofred och flera krig, ett trauma som dessa båda länder ännu inte lyckats komma över, trots att Eritrea och Etiopien i dag har blivit självständiga stater. Återigen har ett förödande krig ägt rum mellan dessa båda länder. Vår förhoppning är att den svenska regeringen ger sitt yttersta för att understödja OAU och Algeriet när det gäller att få slut på striderna och skapa fred mellan dessa båda länder vars befolkning trots avståndet historiskt stått Sverige så nära. Jag anser att regeringen har varit passiv när det gäller denna fråga.

Herr talman! Att stå upp för människovärdet i utrikespolitiken och visa solidaritet med alla människor innebär att med kraft bekämpa fattigdomen i omvärlden. Ett viktigt bidrag till fattigdomsbekämpningen är ett effektivt bistånd till utvecklingsländerna. Västvärldens vilja att bistå de fattigaste i världen minskar, och Sverige följer med i den trenden. Regeringen bedriver, med stöd av Vänstern och Miljöpartiet, en undermålig biståndspolitik. Det finns stora brister i engagemanget för just fattigdomsbekämpningen utanför rikets gränser. I stället för exempelvis sex timmars arbetsdag i Sverige borde kanske debatten inriktas på hur vi kan bidra till att bekämpa de ekonomiska ojämlikheterna i världen, motverka ekologiska katastrofer och hindra spridningen av dödliga sjukdomar. Social oro, naturkatastrofer och sjukdomar som aids, malaria och tuberkulos är i dag direkta hot mot samhällsutvecklingen och ofta även direkta orsaker till krig och konflikter främst i de fattiga delarna av världen. Utvecklingssamarbetet för den fattiga världen är en avgörande del av utrikespolitiken, och det är beklämmande att regeringen låter effekten av statsbudgetens utgiftstak gå ut över de fattiga i tredje världen. Herr talman! På senare tid har det uppkommit en intressant diskussion om biståndet och handelspolitikens påverkan på utvecklingsländerna. Från iländerna överförs i dag livsstilar, konsumtionsmönster och produktionsmönster. Tyvärr är det inte så ofta de nya ekologiskt hållbara produktionssystemen som investeras i utvecklingsländerna utan de traditionella teknikerna som har byggt upp i-ländernas välstånd, men också vår ekologiska obalans. Detta är en ohållbar utveckling, och vi ser en tydlig koppling mellan naturkatastrofer och den globala industriella utvecklingen. Kanske måste vi radikalt tänka om när det gäller investeringar och biståndspolitiken till utvecklingsländerna. De har en självklar rätt att utvecklas och öka sitt välstånd med teknik som är miljömässigt hållbar. Detta är också en överlevnadsfråga för den utvecklade världen. Herr talman! Näringslivets alltmer globala relationer ligger ofta utanför den traditionella utrikespolitiken, men påverkar i stor omfattning människorna i den fattiga världen och deras situation och utvecklingsmöjligheter. För oss kristdemokrater är det viktigt att de mänskliga värderingarna genomsyrar även handelspolitiken. Frihandel är bra. Öppna marknader skapar ofta välstånd och ger en positiv utveckling. Men i stället för att peka ut näringslivet och multinationella företag som hänsynslösa så bör relationen till näringslivet utvecklas så att näringslivet kan spela en viktig roll i realiseringen av de internationella mänskliga rättigheterna. Tillsammans med näringslivet borde regeringen utarbeta koder för rapportering, övervakning och verifiering av näringslivets roll och påverkan på de mänskliga rättigheterna i bl.a. utvecklingsländerna. En god affärsetik ökar långsiktigt svenska marknadsandelar i världen och blir också en god affär såväl för utvecklingsländerna som för Sverige. Herr talman! Kristdemokraterna kommer att med engagemang och kraft arbeta för att den enskilda människan och människans lika värde ska genomsyra svensk utrikespolitik i framtiden.

Herr talman! Folkpartiet välkomnar de kraftfulla markeringar som EU-länderna gjort mot Österrike och stämmer in i fördömandena av de främlingsfientliga och kränkande uttalanden som gjort av FPÖ:s Jörg Haider. Vi har sett de fenomenen även hemma i Sverige. Vi hade i början på 90-talet Ny demokrati som kom in i riksdagen på just den typ av program som Jörg Haider för fram: stopp för asylinvandring, och skumma uttalanden i utkanterna på vad som är anständigt. Folkpartiet gjorde kraftfulla markeringar från start. Jag kan bara påminna om partiledare Bengt Westerbergs reaktion när han i TV reste sig ur soffan. Det är så det ska gå till även här: kraftfulla markeringar, och låta partier av den här typen krakelera inifrån. Det kommer de att göra. Det är jag övertygad om. Men det fordrar kraftfulla markeringar från oss andra. Jag hann inte i mina tidigare anföranden komma in på frihandeln. Jag ska nämna några ord om detta. Det är samma tema som jag har anslagit i den utrikespolitiska debatten, nämligen vikten av att bryta ned gränser. Frihandel är just detta att inte sätta upp tullmurar av olika slag som snedvrider den fria handeln. Det viktiga är att utvecklingsländerna här går miste om en potential i sin utveckling på grund av den rika världens olika restriktioner, subsidier, subventioner, osv. som förvrider den fria konkurrensen och prisbildningen. Jag såg här uppgifter om att man har räknat ut att en frihandelsrunda skulle höja produktionen i världen med ofattbara 1 200 miljarder dollar. Ja, ni hörde rätt: 1 200 miljarder dollar. Det är ofattbara siffror. Jag vet inte hur man kommer fram till dem, och man får väl ha lite plus och minus på detta. Men det visar ändå inriktningen på vad frihandeln kan göra. Därför var det som hände i Seattle tragiskt. Det verkar som det är en ganska knagglig väg till att man åter sätter sig kring bordet och diskuterar frihandel. Där måste vi alla från olika länder försöka bjuda till. Vad händer som vi får en stor konflikt i Europa, även om den är otänkbar i dagens situation? Så frågar utrikesministern med anledning om Folkpartiets resonemang om Nato. Vad händer om vi får en stor konflikt i Europa? Det är en berättigad fråga. Vi har under 1900-talet i Europa i ofredstid förlitat oss mycket på Nato. Nato har under sina 50 år byggt upp ett enormt förtroendekapital. Förtroende är en nyckelfråga i säkerhetspolitiken. 40 år av enighet från år 1949 till år 1989 då inte ett enda skott avlossats i strid har resulterat i tio år av segrar.

Sverige är djupt involverat. Men utan fullt medlemskap finns Sverige inte med i den krets där avgörande beslut fattas. Vi dras på något sätt in i samarbetet, men vi är inte beredda att ta det fulla ansvaret. Det anser Folkpartiet att vi ska göra. Jag kan konstatera att neutraliteten är på väg ut som ett begrepp, och jag tror att Natomedlemskapet är på väg in. Folkpartiet går före även i den här frågan, och andra partier traskar patrullo. Jag tror att verkligheten även i det här fallet kommer att ge Folkpartiet rätt.

Herr talman! Återigen får vi rapporter om miljökatastrofer i Europa. Den här gången kommer de från Rumänien. Det är en gruvdamm som har brustit. 100 000 kubikmeter förgiftat vatten innehållande cyanid och tungmetaller har läckt ut och därmed tagit allt liv med sig på sin väg nedåt floden. Det är samma katastrof som för ett par år sedan inträffade i Bolidens gruva i Spanien. Det skedde i Doñanaområdet, som också är ett stort naturområde. Jag besökte det och såg med förskräckelse hur miljökatastrofen drabbar omgivningen. Det här visar bara på ett av många problem som vi har i vår värld. Men det är ett problem som faktiskt bör åtgärdas. Det finns gott om gruvdammar runt om på vår jord, och ju äldre de blir, desto större påfrestningar och desto större risker innebär de. Jag tycker att det är dags att EU tar ett ordentligt initiativ i frågan och försöker lyfta fram den. Man skulle kunna ha någon form av internationellt kontrollorgan, ungefär som man har när det gäller kärnkraften. Jag vill fråga utrikesministern om hon har tänkt sig att ta något initiativ i frågan för att det ska hända något innan det sker ytterligare sådana här katastrofer. Det här är bara en del av de miljöproblem vi har, som vi faktiskt skulle kunna ha bättre kontroll över. Vi skulle kanske till stora delar kunna förebygga katastrofer genom att agera i tid. Det är det jag har försökt att lyfta in här. Miljösituationen är i dag sådan att vi inte kan blunda för den. Vi måste agera och vi måste agera internationellt. Jag är lite besviken över att utrikesministern inte heller i sitt andra anförande lyfte in miljön som ett tydligt prioriterat område inför regeringskonferensen i Sverige. Om vi inte från svenskt håll lyfter in att ett ekologiskt hållbart samhälle är en prioriterad fråga, vad kan vi då förvänta oss att övriga länder gör? Det är ju ganska ofta så att vi i Sverige i alla fall vill framhålla att vi är en pådrivande nation när det gäller miljökontroll, miljöhänsyn och framförhållning. Jag känner oro i maggropen när jag tänker på att inte ens Sverige tänker sätta den frågan som den absolut viktigaste. Jag har ingen förhoppning om att något av de andra EU-länderna kommer att göra det, och jag känner att något tyngre miljökrav från EU på den internationella arenan kommer vi inte heller att få se. Det krävs faktiskt att något land som har ansvar tar initiativet för att det ska hända någonting. Jag skulle gärna se att vi t.ex. får en ordentlig miljögaranti som tar hänsyn och att vi har rätt att ställa miljö och hälsokrav. Jag skulle gärna se att detta förs vidare inte minst i handelsfrågorna som naturligtvis också finns med när det gäller mijlöaspekterna. Det har här framförts kritik mot att det inte blev någon ny WTO-runda. Jag tror att det ändå blev ett uppvaknande för de politiker som ansvarar för frågorna. Det krävs att man har ett mer genomarbetat samarbete med solidaritetsrörelsen i världen för att man ska få en handel där man tar hänsyn till både miljö och socialt ansvar i ett globalt perspektiv. Om Sverige ska driva den här frågan är det väl dags att man gör det med en ökad öppenhet gentemot NGO:erna. Det är dags att man plockar in dem i förberedelsearbetet så att man kan få den kunskap och kompetens som finns och behövs i det här sammanhanget. Sedan kan jag inte låta bli att säga något till Holger Gustafsson som tyckte att vi skulle ta bort det här med sextimmarsdag och i stället prata bistånd. Jag tycker att Holger Gustafsson måste lära sig att se helheten. Tänk om vi kunde genomföra sex timmars arbetsdag och därmed få ned sjukskrivningar och förtidspensioneringar och öka livskvaliteten. Då skulle vi få mycket pengar över som vi skulle kunna satsa på internationell solidaritet. Vi skulle dessutom öka livskvaliteten hos den svenska befolkningen, och det är inte oväsentligt.

Herr talman! Låt mig först vända mig till Göran Lennmarker igen. Göran Lennmarker klamrar sig fortfarande fast vid sin egen bild av Österrikes regering. Någon österrikisk komplott låg inte till grund för de 14 ländernas agerande. Det var Chirac och Aznar som drev på. Men frågan är fortfarande: Vad sade Göran Lennmarker, vad sade Bo Lundgren till Schüssel i Österrike? Hejade ni på? Bad ni honom avstå? Eller står ni utanför den europeiska debatten och sade därför ingenting? Göran Lennmarker hävdade också att Sverige var värdeneutralt under kalla kriget. Jag minns än inmarschen i Tjeckoslovakien, och jag minns än Olof Palme som talade om diktaturens kreatur. Exemplen på att ta avstånd från Sovjet och från kommunismen kan mångfaldigas. Det var definitivt inte en värdeneutral tid, Göran Lennmarker. När det gäller försvarsövningen med Ryssland vill jag till Murad Artin säga att det naturligtvis beror på utvecklingen. Det här kommer att diskuteras med hela oppositionen vid Utrikesnämnden. Alla är överens om att Rysslands krig i Tjetjenien måste upphöra. Den militära aktionen måste upphöra och man måste söka en politisk lösning. Jag vill också uppmana Murad Artin, Vänstern och Miljöpartiet att komma ihåg, när vi diskuterar kriser och konflikter, att inte motarbeta utan tvärtom bejaka det samarbete vi i dag har kring utrikes och säkerhetspolitik i EU. Det är nämligen det effektivaste sättet vi har i dag att förebygga kriser och konflikter, inte bara i EU utan också i vår närhet. Inför det svenska ordförandeskapet i EU, där den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken naturligtvis är en viktig del, vill jag understryka att det är hela Sveriges ordförandeskap, precis som K-G Biörsmark tidigare sade. Förberedelsearbetet, Marianne Andersson, har pågått länge. Jag har följt det bl.a. på miljöområdet. Jag har sett hur ett tidigt miljöinitiativ nu har vuxit fram - och här kan jag också svara Marianne Samuelsson - och blivit en stor punkt på dagordningen i samband med toppmötet i Göteborg. Man ska inte längre bara se miljöpolitiken som en isolerad del, utan meningen är att även inom EU ska nu alla delar av politiken styra mot ett hållbart samhälle och mot större miljöhänsyn. När det gäller miljöfrågorna är EU vårt bästa instrument. Bejaka det, i stället för att motarbeta det! Exemplet Rumänien visar detsamma. Det bästa vi kan göra för miljön i Östeuropa är att se till att utvidgningen fortsätter, att de kommer med i EU, att de får följa EU:s miljökrav och att de får hjälp med investeringar som ibland kan vara kostsamma på miljöområdet. Min sista stund här - även om jag hade velat ägna det betydligt längre tid - gäller diskussionen om biståndet. När den svenska ekonomin nu blir bättre är det oerhört väsentligt och viktigt att vi kan öka biståndet. Vi ökar nu biståndet varje år. Men det räcker inte med bistånd, utan det krävs också att vi ser utrikespolitiken i dess helhet. Frihandeln, miljöpolitiken, immigrationspolitiken - alla delar måste samverka för att hjälpa de allra fattigaste länderna att få ett mindre utsatt läge. Det är också i det arbetet nödvändigt med ett starkare FN. Sverige prioriterar FN-arbetet mycket högt. Vi kan här se att vi har varit ett av de mest aktiva länderna, och det tänker vi fortsätta med. Vi kan också se att ska vi kunna fortsätta det förebyggande arbetet mot våldsupptrappning - vare sig det är i Mellanöstern, i Afrika eller i andra delar av världen - är det genom att arbeta med FN som vi har vår stora chans och möjlighet.

Herr talman! Göran Lennmarker sade faktiskt att kommunismen finns här och nu i riksdagen och regeringen. Jag ska läsa för Göran Lennmarker vad som står i vårt partiprogram. Jag ska inte läsa Internationalen, även om det skulle ha passat jättebra i dag, men jag ska läsa några ord ur partiprogrammet: "Det representativa flerpartisystemet är det bästa sättet att fatta övergripande beslut -." "Vänsterpartiet respekterar beslut och lagar som är fattade i demokratisk ordning." Sluta, Göran Lennmarker, med lögner och svepande anklagelser gentemot oss!

Herr talman! Nu har regeringen fördömt främlingsfientligheten hos Haider, och det är bra. Men Sverige måste också mobilisera utrikespolitisk kraft att exempelvis se Kinas agerande mot rörelsen Falun gong, en rörelse som ägnar sig åt kroppsrörelser, gymnastik och meditation och som nu uppfattas som ett hot mot regimen. Såvitt jag känner till har den inga politiska ambitioner, men myndigheterna slår nu ned dessa människor därför att de samlas på vissa ställen och utför sina aktiviteter. Sådant här är oacceptabelt, och det måste synliggöras också av den svenska regeringen. I den deklaration vi har fått av utrikesministern i dag står det också om De baltiska ländernas år, och det är bra. Men låt mig säga så här: Vi har fått viss kritik för att Polen i fokus blivit lite mer av ett svenskt projekt än ett polskt projekt. Detta är synd. Baltikum. Vilka är behoven där? Projektet måste styras av människornas behov i Baltikum och inte bli ett projekt för den svenska regeringen. Slutligen vill jag vända mig till Marianne Samuelsson. Sex timmars arbetsdag kanske var ett dramatiskt exempel. Men jag är inte säker på att om svenska folket ska göra samma arbetsuppgifter på sex timmar som man i dag gör på åtta så minskar arbetsskadorna, stressen och ohälsan och ger därmed ökade resurser och ökat engagemang till bistånd. Jag är inte säker på det.

Herr talman! Vi ska lära av historien. Historien visar på många misstag, men även på lyckade saker för utvecklingen. Ett historiskt skede som vi är inne i nu är det som jag har försökt ha som tema i dag: Bryt ned gränser! Ett redskap i detta är det vi har varit inne på, nämligen demokratibyggande. Medborgare röstar inte fram företrädare som vill starta krig. Det är därför vi inte heller kan se att demokratier startar krig med varandra. Därför är det så otroligt viktigt att i olika sammanhang, inte minst när det gäller utvecklingssamarbete, arbeta för demokratin. Ett hot i världen är naturligtvis de ökade klyftorna. Klyftorna mellan den rika norra delen och den fattiga södra delen av vårt jordklot ökar. Världsbanken visade i en statistisk uppgift häromdagen att mer än halva världens befolkning lever på mindre än 2 dollar om dagen. Försök ta till er den siffran, att leva på mindre än 16 kr om dagen. Det gör mer än halva världens befolkning. Det är klart att det är grogrund för spänningar, konflikter och krig. Här har vi i vår del av världen ett absolut ansvar. Vi kan inte springa ifrån det. Jag tycker att det är lite tragiskt, för detta insåg man i denna kammare - ja, det var inte på den här platsen, men i det östra huset - för mer än 30 år sedan, när man lade fast enprocentsmålet.

Herr talman! Jag vet inte om jag ska välja att tolka utrikesministern som hon uttryckte sig eller om jag ska vara mer snäll i min tolkning. Men jag tror att jag hårdrar det och säger: När Rumänien kommer med i EU ska de lyfta miljöfrågorna. Det fanns ingen koppling mellan gruvolyckan i Rumänien och medlemskapet, för Spanien var medlem i EU när den olyckan inträffade. Regelsystemet lär väl inte vara så mycket bättre i den ena eller den andra delen. Jag tycker att den kommentaren är lite förvånande. Likaså tycker jag att det är lite förvånande när utrikesministern gång på gång säger att Miljöpartiet borde bejaka samarbetet när det gäller säkerhetspolitiken. Vi tycker att samarbetet när det gäller säkerhetspolitiken ska ske på FN-nivå i ett globalt perspektiv. Jag måste säga att jag blev ganska förvånad och upprörd när jag läste att det ska hållas en stor militär övning i Östersjön i juni månad. Östersjön är ett av världens mest förorenade innanhav och mycket känsligt miljöområde. Juni månad är barnkammartiden för livet i Östersjön och däromkring. Jag undrar verkligen om man har gjort miljökonsekvensanalys av denna militära övning. Finns det någon som helst anledning att ha en sådan militär samövning när vi tror på fred och nedrustning? En tredje sak som jag har noterat och som jag gärna skulle vilja ha ett besked om, men det lär jag väl inte få nu, är det som regeringen vill, nämligen att föra unionen närmare dess medlemmar. Jag skulle gärna vilja veta hur det ska gå till. Det har snarare blivit så att människor har tagit mer och mer avstånd från politiskt engagemang och samhällsengagemang de senaste åren. EU-medlemskapet har inte inneburit att människor har känt sig mer delaktiga, snarare tvärtom.

Herr talman! Murad Artin efterlyste i sitt anförande en fördjupad debatt om FN. Jag ska ägna mitt anförande åt detta. Men innan jag börjar har jag en fråga som jag vill ställa till Holger Gustafsson som företrädare för Kristdemokraterna. Jag tyckte att de flesta av inläggen som hölls av oppositionens företrädare var mycket givna i debatten. Men en sak förvånade mig och ett frågetecken kvarstår. Det är Holger Gustafssons mycket positiva ansats när det gäller regeringens ställningstagande gentemot Jörg Haider i Österrike. En kristdemokrat har KU-anmält utrikesministern för detta agerande. Jag vill bara fråga Holger Gustafsson: Är det Kristdemokraterna som står bakom detta eller är det Björn von der Esch som enskild ledamot som har gjort anmälan? Herr talman! Så till FN. Aldrig förr har kraven och förväntningarna på FN varit så höga som under det senaste årtiondet. Frustrationen över att FN inte förmår lösa all världens konflikter är stor och tar sig ofta uttryck i starkt kritiska och besvikna frågor och kommentarer om världsorganisationen. FN som organisation får bära skulden för att dess medlemsländer, framför allt de permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd, inte förmår samverka. Hur ofta har jag inte under de senaste åren mötts av åsikter som: FN är för fattigt och svagt för att klara av att förhindra krig och skydda kommande generationer från krigets gissel, som det står i stadgan. En annan vanlig uppfattning är att FN-stadgan i sig, med sin betoning på nationell suveränitet, är huvudproblemet. Dagens krig uppstår ju i huvudsak inom länder. Kan man hantera det med dagens FN-stadga? Kan man hantera det inom dagens FN? Är FN så svagt, fattigt och omodernt som kritikerna anser? Finns det i så fall några möjligheter att stärka och reformera FN? Är det önskvärt, eller ska man riva och bygga nytt? Det är djärva frågor, som sätter saken på sin spets, och de kräver sina svar. Vi socialdemokrater har alltid sett FN-arbetet som en central del av svensk utrikespolitik. Därför vill vi delta i och stimulera diskussionen om FN:s framtid. Vi får inte väja undan för de provokativa frågeställningarna. Utan ifrågasättande, ingen utveckling. Samtidigt måste vi seriöst analysera varje förslag och se vart det leder. Det duger inte att bara ägna sig åt ytligt tyckande. För detta är FN alltför viktigt. Det är i dag svårt att säga vilken fråga som är den viktigaste för att FN-stadgans höga principer om fred, solidaritet och mänsklig värdighet ska kunna uppnås. Sambanden är mycket komplexa och aktörerna inte alltid fullt synliga. Globaliseringen av ekonomierna, regelverket runt handelsfrågorna och den ekonomiska maktfördelningen i världen får förnyad aktualitet så snart sårbarheten i världens ekonomiska system demonstreras. Ett börsras i ett land kan starta en lavin av kollapsande ekonomier i andra delar av världen. Ekonomisk krigföring och valutaspekulationer är relativt nya ingredienser i dagens säkerhetsdebatt, som vi måste skapa medvetenhet omkring. När FN bildades för 55 år sedan var kanske uppdelningen av ansvarsområden mellan säkerhetsrådet å ena sidan och generalförsamlingen och FN:s olika specialorgan för utvecklings-, befolknings-, barn-, kvinno-, miljö och hälsofrågor å den andra funktionell. I dag blir det emellertid alltmer uppenbart att dessa frågor svårligen kan skiljas från säkerhetsfrågorna. Det är likaledes uppenbart att andra former av konfliktlösning än de konventionellt militära måste utvecklas för att möta dessa komplexa orsakssammanhang. Det måste återspeglas i FN:s arbete att säkerhetsbegreppet i dag har en helt annan innebörd än när FN-stadgan skrevs. Många diskussioner om FN har sin grund i säkerhetsrådets beslut eller brist på beslut. Säkerhetsrådets sammansättning och arbetssätt är därför en central fråga när man diskuterar reformering av FN. Att dagens säkerhetsråd är behäftat med många brister håller nog t.o.m. säkerhetsrådsmedlemmarna själva med om. Det är ändå ett av de områden som är svårast att förändra. Det handlar om att förändra rådande maktstrukturer, och de som måste göra det är de som själva har störst makt. FN:s medlemsländer har ökat i antal under de senaste åren, men säkerhetsrådet är i huvudsak en återspegling av de maktförhållanden som rådde när FN bildades. Det västeuropeiska inflytandet är oproportionerligt stort och andra regioner är underrepresenterade. Säkerhetsrådets utvidgning är en demokratifråga av stor betydelse. Västvärldens synsätt och prioriteringar har alltför länge varit de förhärskande, och många utvecklingsländer anser med rätta att de saknar inflytande. Det är en farlig utveckling om säkerhetsrådets legitimitet fortsätter att ifrågasättas, eftersom de dominerande västorienterade länderna gärna vill se sig själva som garanter för en demokratisk utveckling i världen. Därmed blir deras ovilja att dela makten med fler för att uppnå en bättre representativitet i rådet smått absurd. Man kan inte trovärdigt arbeta för demokratiska värden i en odemokratisk organisationsform. Den insikten måste säkerhetsrådets medlemmar själva komma fram till. Det går nämligen inte att genomföra en utökning av säkerhetsrådet mot medlemmarnas vilja. En demokratisk kultur måste således vinna insteg i säkerhetsrådet. Herr talman! Den svenska regeringen skulle med fördel kunna initiera en diskussion i EU-kretsen om att reducera EU-ländernas inflytande i rådet. Jag tror att det skulle uppfattas som mycket positivt och ge en skjuts åt förhandlingarna om en utökning. Frågan om säkerhetsrådets utvidgning hänger intimt samman med de permanenta medlemmarnas vetorätt. Vetot har visserligen inte så ofta utlösts efter det kalla krigets slut, men vid ett par tillfällen har det på ett flagrant sätt missbrukats. Vid andra tillfällen har risken för att ett veto skulle föreligga helt förhindrat en frågas behandling i säkerhetsrådet. Vid två tillfällen har det varit fråga om Kina, och USA har också vid flera tillfällen underlåtit att föra upp frågor på dagordningen därför att man har trott att ett veto skulle föreligga. Vetomakterna är naturligtvis medvetna om de stämningar som råder. De har nog försökt att minimera användningen av vetot. Tyvärr har deras vilja att slippa vara den som utlöser vetot bidragit till att många frågor inte alls har kommit upp på säkerhetsrådets dagordning i dag precis som under det kalla kriget. I korridorkonsultationer har man kommit fram till att det inte går att enas i en fråga. Det är det dolda vetot, och det är inte ett dugg bättre än ett öppet veto. Det innebär att man inte vet vem som filibustrar eller på vilka grunder det sker. Då är det mycket svårare att utöva en folklig påtryckning. Vetots vara eller inte vara är en mycket komplicerad fråga. Vetots tillkomst var att skydda stormakterna från att konfronteras i en konflikt som kanske var värre än den som vetot var relaterat till. Men för att vetot verkligen ska kunna minimeras behövs frivilliga överenskommelser. Vi behöver en vetofri kultur i säkerhetsrådet. Herr talman! På de frågor som jag ställde inledningsvis, om FN var för gammalmodigt, svagt och fattigt, vill jag svara följande. FN är ekonomiskt svagt framför allt därför att USA inte betalar sina avgifter, men FN är en stark organisation med en modern inriktning på mänskliga rättigheter och dess stadga är fortfarande aktuell - liksom MR-konventionerna och den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter. Sverige är bra för FN. FN är bra för Sverige.

Herr talman! Jag vill svara på följande sätt i fråga om Björn von der Esch och mitt agerande när det gäller Österrike. Björn von der Esch agerande är självfallet en fråga om hur ärendet har handlagts och en kritik mot att regeringen inte i ett tidigt skede hade en diskussion med Utrikesnämnden. Jag har tidigt agerat i den sakpolitiska frågan. Där har det inte rått något tvivel om var partiet står. Jag tror inte att det ska vara svårt att skilja på att vi är kritiska mot handläggningen. Det hade varit bättre om samtliga, eller ett flertal, partier hade ställt upp genom en överläggning i Utrikesnämnden. Sverige hade som land tjänat på den ordningen. Jag har tidigt i ett pressmeddelande informerat om det sakpolitiska läget, dvs. var partiet står i Österrikefrågan. Det har varit solklart. Jag hoppas att jag har redogjort för det också här i dag.
Herr talman! Jag välkomnar detta klargörande inlägg. Det innebär i sak att kristdemokraterna står bakom regeringens ställningstagande och anser att Jörg Haiders frihetsparti på olika sätt bör fördömas och att aktionen antagen av ordförandelandet i EU och medlemsländerna är riktig. Då ser jag KU anmälan som ett mindre problem.
Herr talman! Nu fick vi delvis bekräftat vad saken rör. Det är inte första gången som man på ett försåtligt sätt från socialdemokratiskt håll har kopplat ihop min anmälan till Utrikesnämnden med fallet Haider. Det är inte det det handlar om. Det handlar om att regeringen i en av de största utrikespolitiska frågor vi över huvud taget har haft inte har gått till Utrikesnämnden. Detta står i direkt strid med grundlagen. Eftersom jag sitter i KU, och det är en av mina uppgifter att bevaka att grundlagen följs även av regeringen, har jag gjort denna anmälan - ingenting annat.
Herr talman! Eftersom Björn von der Esch nu får tillfälle att förklara sig finns det inte skäl att höja rösten utan i stället att tacksamt ta emot tillfället. Återigen bekräftas att kristdemokraterna står bakom den isolering av Jörg Haiders frihetsparti som regeringen har svarat för. Procedurfrågan får i övrigt självklart löpa enligt de regler som finns i riksdagen.
Herr talman! Det är inte bara Viola Furubjelke som har kopplat detta till Haider - och gjorde det återigen. Även utrikesministern gjorde det på ett mycket försåtligt sätt i Aftonbladet.
Herr talman! Jag kan självfallet bara svara för mina egna funderingar. För mig har det framstått som om kopplingen var självklar och naturlig. Jag är glad att detta har utretts och att det inte finns några motsättningar mellan kristdemokraterna och socialdemokraterna i agerandet mot Jörg Haiders parti.
Herr talman! Viola Furubjelke hade ett intressant och bra resonemang kring FN-stadgan och en eventuell reformering av densamma. Jag håller med om att det är annorlunda i dag än när FN bildades. Det var då ett femtiotal stater, och det är nästan fyra gånger fler i dag. Det blir påfrestningar i själva organisationen. Viola Furubjelke sade att säkerhetsbegreppet är helt annorlunda, och säkerhetsrådet hade nog inte sett ut så om det hade bildats för första gången i dag. Utvecklingsländernas inflytande är undermåligt med tanke på deras intressen och storlek. Viola Furubjelke sade att hon tyckte att EU skulle ta initiativ för att förändra stadgan - åtminstone få i gång arbetet. Eftersom utrikesministern är kvar finns det en möjlighet att uppmana henne att ta ett initiativ i den riktningen. Är Viola Furubjelke beredd att göra det?
Herr talman! Jag sade att jag skulle välkomna om Sveriges regering i EU-kretsen kunde initiera att EU minskade sina platser i säkerhetsrådet. Det skulle säkert välkomnas och innebära ett positivare klimat för förhandlingarna om en utvidgning av rådet. Självfallet utgår jag från att utrikesministern lyssnar på detta. Det är inte EU som har platserna i dag. Även om det sker en EU-samordning också i FN-frågor sitter man på var sitt mandat i säkerhetsrådet. Icke desto mindre är det en stark dominans av västorienterade länder. Mycket av den kritik som utvecklingsländerna har mot säkerhetsrådet går ut på att de inte känner sig rimligt representerade. Jag utgår från att frågan kan fortsätta att diskuteras.
Herr talman! Jag är glad att Viola Furubjelke har fört in det här resonemanget. Jag har haft det uppe tidigare i omgångar, just om reformeringen av FN stadgan, bl.a. mot bakgrund av Carlsson-Ramphalrapporten. Då har det varit ett ganska svalt intresse från Viola Furubjelke och från andras sida att över huvud taget röra FN-stadgan; man har trott att det skulle riva upp så mycket att det skulle förlama. Jag välkomnar denna sinnesförändring och hoppas att ett initiativ ska tas av Sverige. Vi har ett bra material att bygga på i Carlsson-Ramphal-rapporten Vårt globala grannskap.
Herr talman! Jag är ledsen, men det föreligger kanske ett missförstånd. Karl-Göran Biörsmark hörde säkert också att jag sade att det måste ske på frivillighetens väg från de länder som i dag sitter på makten och som är permanenta medlemmar och vetomakter. En sådan här diskussion bör självfallet leda fram till att vetomakterna och de permanenta staterna själva föreslår denna reduktion. Det är inte en stadgeändring av den ordning som vi tidigare har diskuterat, när man skulle tvinga fram en helt annan ordning i säkerhetsrådet och med våld tvinga bort vetot. Det går tyvärr inte att kommendera bort de avarter som vi i dag ser, som är rester från den tid när FN bildades och det var en kalla kriget-atmosfär. Vi hoppas ändå, eftersom debatten är i full gång, att vi kan se resultat inom en snar framtid så att FN kan stärkas, fungera på ett bättre sätt och få större legitimitet och auktoritet.

Herr talman! Vårt mål är en värld med respekt för människovärdet och för mänskliga rättigheter, en värld med rättvisa, ett rättssamhälle och välfärd för alla. Trots detta är det så att 1 miljard människor somnar hungrande, och det är lika många sedan åratal tillbaka. Andelen har minskat, men antalet är detsamma. Det här är naturligtvis helt oacceptabelt. Det gäller faktiskt att inte ge upp, utan ändra metoderna. Vi har haft biståndsarbete i snart ett halvt sekel, och vi har inte kommit längre än hit. Fattigdomen måste utrotas. Biståndet måste bli bättre. Det måste bli annorlunda. Det måste bli ett led i en samlad utrikespolitik. Vi kan se att det är möjligt att utrota fattigdomen, att gå till relativ välfärd inom loppet av 20-30 år, om vi tittar på Stillahavsasien. År 2015 ska antalet fattiga ha halverats, och fattigdomen ska kunna vara borta relativt snart därefter, så att vi kan koncentrera oss enbart på katastrofbiståndet. Kunskaperna har ackumulerats, och vi vet ganska väl vad som är framgångsrikt, men det gäller också för oss att tillämpa de här metoderna. Hotet mot utvecklingen är framför allt bad governance, vanstyre. Vi vet dessutom att bistånd förvärrar situationen i vanstyrda länder. Vi vet också att nästan hälften av världens dollarbiljonärer finns i tredje världen, och de måste också fås att bidra till att utrota fattigdomen. I länder med good governance, bra styre, leder biståndet till snabba resultat. Vi vet att bra projekt också ger snabba resultat men att dåliga projekt aldrig blir bättre för att man håller på med dem i långliga tider. Skuldsanering är en utomordentligt viktig metod att ge utvecklingsinriktade regimer möjlighet att slippa dras med tidigare regimers bördor. Vi vet att frihandeln är den viktigaste insats vi kan göra för tredje världen. Deras handel är mer än tio gånger större än det bistånd de får. Men vi måste samtidigt vara medvetna om att det kan upplevas som ett hot mot egna svaga branscher, samtidigt som vi också ska veta att det i realiteten skapar generell välfärd för alla. Men det gäller att hålla vakt mot dolda handelshinder. Kunskapsöverföring måste vara det viktigaste inslaget i biståndet. Det handlar inte längre om välgörenhet och gåvor. Det handlar om att biståndet ska vara oljan i motorn, inte bensinen i tanken. Det gäller att hjälpa till och bygga upp och stärka marknadsekonomins institutioner, stärka rättssamhället och stärka demokratin. Det handlar om att satsa på utveckling av familjejordbruk och småföretag, inte minst för kvinnor, att se till att basala funktioner som skola, inte minst för flickorna, och hälsovård fungerar samt att hjälpa till att bekämpa aidsepidemierna. Jag tror att vi måste inrikta oss på att vårt bistånd alltmer ska koncentreras och göras flexibelt och att man ska kraftsamla när det gäller Afrika. Afrika har genomgått sina tre konsekutiva katastrofer: slavhandeln, kolonialismen och socialismen. Det är där fattigdomen ökar och där aids ökar, och det är där krigen vållar så svåra mänskliga offer. Men det finns också ljuspunkter. Moçambique och Botswana är de länder som leder tillväxtligan för närvarande. Jag tror att det är viktigt att vi när vi gör insatserna i framtiden går in och satsar rejält på länder där man har förutsättningar att nå resultat, gör kraftfulla insatser, gärna i trepartssamarbete, med något land involverat som har gått från fattigdomsfällan till välstånd, för att dra nytta av de erfarenheter som man kan få därifrån. Jag tror också att det är viktigt med en planerad nedtrappning, så att man på ett planerat sätt överför ansvaret för utvecklingen till det lokala styret i den takt som tillväxten skapar möjligheter. Jag tror att det är viktigt att sätta upp slutdatum för de insatser vi gör. Jag tror också att det är viktigt att planeringen av biståndet sker på platsen, att utvecklingsavdelningen för Sida ligger i Afrika, så att man har nära kännedom om de aktuella lokala problemen. Vi ska nu få en biståndspolitisk utredning, och jag tycker att det är utmärkt. Det är oerhört viktigt att vi nu också drar nytta av alla de forskningsresultat som har kommit fram de senaste åren och att vi koncentrerar oss på att utrota fattigdomen - den är obehövlig, grym och oacceptabel - och på att arbeta med mätbara mål så att vi hela tiden vet vad vi gör. Herr talman! Vi ska skapa fred, demokrati, tillväxt och utveckling i hela världen.

Herr talman! Det finns många vackra ord i regeringens deklaration om utrikespolitiken. Målsättningarna är fina, och många av formuleringarna är det väldigt lätt att ställa upp på. Samtidigt finns det i praktiken en glidning i den svenska utrikespolitiken. Vi har sett små positionsförskjutningar i viktiga frågor som sammantaget ger en annan bild av svensk utrikespolitik än den som fanns för 10 eller 15 år sedan. I flera fall kan dessa positionsförskjutningar knappast förklaras på något annat sätt än med EU medlemskapet. Det märkliga är att varje litet steg i EU-anpassning tas under starka försäkringar från regeringen om att ingenting egentligen har förändrats. Men så småningom blir det nog svårt och kanske omöjligt för regeringen att påstå att svensk utrikespolitik är densamma som den har varit. Det är naturligtvis så att politiken ska förändras i takt med verkligheten. Men då är det också viktigt att man lyckas argumentera för vilken förändrad verklighet som man har att ta ställning till och varför förändringarna i verkligheten har lett till de ställningstaganden man har gjort. Införandet av en militär dimension i den europeiska unionen gör det allt svårare att på sikt tala om militär alliansfrihet, särskilt med den formulering i den säkerhetspolitiska doktrinen som gäller sedan 1992 om vår militära alliansfrihet, syftande till att vårt land ska kunna vara neutralt i händelse av krig i vårt närområde. När Vänsterpartiet påpekade detta efter Kölnmötet och inför EU-parlamentsvalet i somras påstod regeringsrepresentanter att vi överdrev. Det sker inga stora förändringar här. Det är inte frågan om att överge den traditionella alliansfrihet och neutralitetspolitik som Sverige har stått för. Nu börjar tydligen regeringsföreträdare själva inse att deras retorik inte riktigt stämmer överens med praktiken. Vice statsministern Lena Hjelm-Walléns uttalande om att neutraliteten kan tas bort ur doktrinen kommer kanske därför inte så överraskande. Den alliansfrihet som regeringen förespråkar har knappast samma innebörd som vi traditionellt vant oss vid. Snarare handlar det om att förminska alliansfriheten till att enbart handla om att Sverige inte ingår i en överenskommelse om ömsesidiga försvarsförpliktelser med andra nationer. Tyvärr har den nya svenska utrikespolitiken också inslag av undfallenhet mot stormakter. Den svenska alliansfriheten och neutralitetspolitiken har aldrig inneburit att Sverige har avstått från att protestera tydligt. Sverige har aldrig varit likgiltigt inför förtryck, inför krig och inför orättvisor i namn av neutraliteten - tvärtom. Det är bara moderaterna som förtalar den svenska neutralitetspolitiken genom att påstå något sådant. Men när Nato med USA i spetsen utan folkrättsligt stöd eller FN-mandat påbörjat bombningarna mot Jugoslavien mumlade regeringen och talade om att det inte fanns något entydigt stöd i folkrätten för dessa militära attacker mot civilbefolkningen, men man uttryckte förståelse för dem. Ett sådant ställningstagande hade inte varit möjligt för 15 år sedan. Marianne Andersson frågade vad Vänsterpartiets alternativ var. Vi tycker det för väldigt långt om man accepterar att ett antal stater, en militär allians eller en supermakt tar sig rätten att använda våld i en nationell konflikt. Tycker Marianne Andersson att det är rimligt att vi nu förespråkar en militär intervention i Ryssland, som faktiskt håller på att kriga på samma nesliga och skändliga sätt som Milosevic gjorde i Kosovo? Är det rimligt att svenska soldater skulle ha deltagit? Det borde vara en naturlig följd av Marianne Anderssons resonemang. Skulle Marianne Andersson och Centerpartiet ha förespråkat att en svensk militär kontingent skulle ha skickats för att delta i attackerna mot Jugoslavien? Jag är glad över de klara ställningstaganden som deklarationen innehåller vad det gäller Rysslands överfall på befolkningen i Tjetjenien. Jag hoppas att det också leder till handling. Särskilt vill jag framhäva det olämpliga i att militärt samöva med en stat som bedriver ett utrotningskrig. Indignationen har varit stor över att högerpopulisten Jörg Haider har varit med och bildat regering i Österrike. Det finns få som kan säga med samma självklarhet att de tillhör Jörg Haiders största politiska fiender som jag kan göra. Jörg Haider står t.ex. för förbudet av kommunistpartiet i Österrike som en del. Det är naturligtvis en skam och en mörkrets dag i Europa när hans främlingsfientliga parti tar del av regeringsmakten. Men när EU börjar uttala sig om regeringsbildningen i ett enskilt land går man väldigt långt. Den svenska regeringen avbryter kontakter med Österrike på ministernivå och slår därmed ett ganska svårslaget rekord i ogenomtänkt handlande. Menar regeringen att EU ska lägga sig i regeringsbildningen i ett enskilt land? Menar man allvar med att man inte ska ha några kontakter med Österrike på ministernivå borde också det rimliga förhållningssättet vara att man ifrågasätter den utbildning av österrikiska stridspiloter som försiggår i Sverige eller det samarbete som syftar till att sälja JAS till Österrike. Björn von Sydow får inte skaka hand med sin österrikiske försvarsministerkollega, men sälja JAS går bra. När Göran Persson i lördags kommenterade Sveriges eget ansvar och regeringens eget ansvar för rasismens utbredning sade han att det till viss del berodde på att Sverige tagit emot för många invandrare. Men det är vi, sade han, på väg att rätta till. Det är en ny strategi som heter duga mot högerpopulisterna, må jag säga. Man slår högerpopulismen på fingrarna genom att göra som de vill. Också regeringens helomvändning när det gäller Turkiets status som kandidatland till EU är ett exempel på att enhetligheten inom EU väger tyngre än regeringens egen politik. Så sent som i november ansåg regeringen inte att Turkiet var värdigt att tas upp i kandidatkretsen, men på en månad skedde tydligen så avgörande förändringar i Turkiets politik att det som tidigare hade varit felaktigt plötsligt blev rätt. Ja, politiken ska förändras i takt med verkligheten. Men regeringen har misslyckats med att tala om vad som har gjort svensk neutralitetspolitik omodern, varför det nu är okej med brott mot folkrätten, på vilket sätt EU har att göra med regeringsbildningen i ett medlemsland efter ett demokratiskt val, vilka stora förbättringar den förtryckta minoriteten i Turkiet har erhållit eller varför Ny demokratis flyktingpolitik var fel 1991 men rätt nu. Man måste ha en konsekvens och en linje i utrikespolitiken, och tyvärr saknas det många gånger.

Herr talman! Våldsanvändning i konflikter ska alltid vara den allra sista utvägen. Jag menar att fredsförhandlingarna i Rambouillet inte fördes på ett seriöst sätt för att undvika den sista utvägen. Det är också så att FN-systemet dels inte tog sitt ansvar, dels i ett avgörande läge helt ställdes åt sidan. Den etniska rensningen i Kosovo fördubblades eller tredubblades efter Natos angrepp. Principiellt leder det väldigt långt om man accepterar att en superstat eller en militär allians självt tolkar när våld får användas - när militär makt ska användas - utan att höra världssamfundet. Därför är mina frågor fullt berättigade. Vilka principer för det mot i världsgemenskapen? Vad anser Marianne Andersson att vi ska göra med Ryssland? Tycker Marianne Andersson att vi skulle ha sänt svenska bombplan till Jugoslavien?

Herr talman! Jag välkomnar Marianne Anderssons klara uppfattning att det här måste vara ett beklagligt undantag. Frågan är: Hur förändrar vi det internationella rättssystemet? Hur förändrar vi Förenta nationerna? Gör vi det genom att starka stater tar sig rätten att sätta sig över de regler som gäller internationellt? Eller gör vi det genom ett tålmodigt och svårt förhandlingsarbete helt i linje med det som Viola Furubjelke sade i sitt anförande? Ett förändringsarbete är helt nödvändigt. Det gäller inte bara vetorätten i säkerhetsrådet utan framför allt handlar det om att få en internationell rättsordning som kan hantera konflikter som var oerhört ovanliga när Förenta nationerna bildades. Det arbetet är jag beredd att tillsammans med Marianne Andersson försöka driva på. Men jag kan aldrig acceptera att en militär allians får tolka när våldsanvändning är riktig och göra det utifrån sina egna säkerhetspolitiska bedömningar.
Herr talman! Jag tycker att Lars Ohly gör det väldigt lätt för sig när han förskjuter fokus beträffande Frihetspartiet i Österrikes regeringsbildning så att det i stället handlar om krigsmaterielexport, eventuell sådan, från Sverige. Jag vill ha klarhet i var Vänsterpartiet står i den här frågan. Jag ser i ett citat från EU-parlamentet att Vänsterpartiets ledamot Herman Schmid säger att det österrikiska folket har gjort ett val som inte gillas när det gäller Haider. Men när nu alla människor säger att de inte vill finna sig i det här underkänner man ju det österrikiska folkets rätt att välja sina partier självt. Är det en gängse uppfattning att man kan hänvisa till den regeringsbildning som nu har skett och skylla resultatet på det österrikiska folket?
Herr talman! Jag tycker att Herman Schmids citat är alldeles utmärkt. Det är nämligen så att vi ska bekämpa alla främlingsfientliga, rasistiska, högerpopulistiska tendenser i Sverige såväl som utomlands, men vi ska göra det i en öppen debatt. Och vi ska inte utesluta möjligheten att det finns ett antal människor som vill rösta på ett parti som står för dessa förhatliga åsikter. I Sverige har vi haft ett sådant parti, som dessutom var ett stödparti åt en borgerlig regering. Vi har haft ett parti som har gått i de grumliga träskmarkerna av rasism och främlingsfientlighet. Jag försökte bekämpa dem på gator och torg. Jag försökte bekämpa dem genom artiklar. Jag är säker på att Viola Furubjelke gjorde samma sak. Men inte ska vi underkänna de människor som efter en demokratisk process väljer ett alternativ i ett demokratiskt land.
Herr talman! Jag tycker att det är fel att skylla ett helt folk för den regeringsbildning som nu sker i Österrike och som är oönskad av ett flertal regeringar. I stället anser jag att skulden ligger hos det konservativa partiet, som har tagit in Frihetspartiet i regeringsbildningen. Det torde inte vara omöjligt att bilda en minoritetsregering i Österrike heller. Man kunde också ha fortsatt ansträngningarna tillsammans med Socialdemokraterna. De konservativa, och moderaterna här, väljer att skylla på socialdemokraterna för att man inte nådde ända fram. Men det är trots allt det konservativa partiet som har sett till att Jörg Haiders parti har kommit i regeringsställning - inte det österrikiska folket. De fick 27 %, och det är väldigt illavarslande. Men det är ingen majoritet som ensam bär till regering.
Herr talman! Vi skyller definitivt inte Haiders framgångar på ett helt folk. Och det finns säkert ett stort ansvar för det konservativa ÖVP, liksom för Socialdemokraterna i Österrike - särskilt med tanke på den korrupta samregim som har funnits under ett antal år och som har gjort det omöjligt att hitta alternativ i politiken. Det har varit ett val utan egentligt val. Människor får rösta men inte välja. Det är klart att sådden är tydlig, och skörden blir därefter. Men vad ni attackerar är skörden och inte sådden. Likadant är det med den politik som socialdemokrater står för. Det gäller t.ex. Poul Nyrup Rasmussen, som efter nyår höll ett av de mer främlingsfientliga tal som hållits av en nordisk statsminister någonsin. Ni vill på det här sättet säga: Vi är minsann emot rasism - tillsammans med Poul Nyrup Rasmussen, som går det danska främlingsfientliga folkpartiet till mötes genom sitt agerande. Jag tycker att det är viktigt att skilja på sådden och skörden. Bekämpa sådden så får vi en annan skörd.

Herr talman! Vi lever i en omvälvande tid i början av det nya millenniet. Det internationella samarbetet utvecklas, och världen blir alltmer globaliserad. Länder och världsdelar blir alltmer inflätade i ett globalt samhälle och en global ekonomi. Den här utvecklingen är positiv på många sätt, men den innebär också uppenbara risker. Sveriges roll i Europa har starkt förändrats sedan kommunismens fall för lite mer än ett decennium sedan. Vi har i dag större möjligheter än kanske någonsin tidigare att medverka till att binda samman hela Europa i ett fungerande samarbete. Vår utgångspunkt och tradition som ett alliansfritt land med starkt internationellt engagemang för frihandel och solidaritet med tredje världen ger oss särskilda möjligheter att nå framgång i det här arbetet. En annan stark utgångspunkt i detta arbete är den bakgrund vi har i det nordiska samarbetet. Jag noterade särskilt att också utrikesministern, som nu har gått, betonade det nordiska perspektivet och Östersjösamarbetet i dagens regeringsdeklaration. Det nordiska samarbetet är och förblir enligt Centerpartiets uppfattning en stor tillgång och en viktig del i Sveriges internationella arbete. Värderingar och principer som fri rörlighet, decentralisering, öppenhet och offentlighet är nyckelord som förtjänar en vidare spridning. En starkare nordlig dimension har också tillförts EU-samarbetet genom Sveriges och Finlands medlemskap. Ett fördjupat samarbete inom Barentsregionen har kunnat påbörjas, och det är mycket viktigt att det kan komma vidare. Herr talman! En stor fråga för framtiden är vilken fortsatt roll vårt land ska ha i det europeiska samarbetet. Jag tänker i mitt fortsatta inlägg koncentrera mig på hur vi nu hanterar den fråga som utgör något av ett vägval i fråga om hur Sveriges samarbete i Europa ska utvecklas. Det handlar om Sverige och 1994 för att Sverige skulle bli medlem i Europeiska unionen. Detta innebar emellertid inget folkligt klartecken för att vårt land ska reduceras till något som skulle kunna bli en nordlig delstat i en framväxande federal stat, ett Europas förenta stater. I dag går utvecklingen inom EU i tydlig federalistisk riktning. Senaste exemplet är väl agerandet i Österrikefrågan, oavsett vad man tycker om det i sak. Där har Marianne Andersson utvecklat Centerpartiets ståndpunkt. Den här utvecklingen förnekas ofta av de mest pådrivande unionsförespråkarna. Det gör man av taktiska skäl. Man försöker dölja det för folket. De som vill utveckla unionen i federalistisk riktning vet naturligtvis att medborgarna i Sverige är rätt motsträviga, för att uttrycka det försiktigt, när det gäller att ge upp den nationella självständigheten. Vi måste sätta in EMU-frågan i det här sammanhanget. För den som arbetar för decentralisering, förstärkt demokrati och lokalt inflytande mot storskalighet och centralisering finns det naturligtvis väldigt många invändningar mot EMU. Att oåterkalleligt ge upp den egna valutan och centralisera makten över penningpolitiken till ett antal politiskt opåverkbara bankdirektörer i Frankfurt får väldigt långtgående konsekvenser. Kommande steg på den federalistiska vägen blir naturligtvis samordning av skattepolitiken, arbetsmarknadspolitiken, regionalpolitiken och i förlängningen kanske hela den ekonomiska politiken. Det är viktigt att vi försöker se igenom det här; att federalismen ofta utvecklas stegvis enligt salamimetoden - en skiva i taget. Herr talman! Nu står en ny regeringskonferens för dörren, där syftet är att, som det heter, effektivisera samarbetet genom institutionella förändringar. Vi vet redan nu från exempelvis kommissionsordföranden Romano Prodis sida att tanken är att öka de större medlemsländernas inflytande på de mindres bekostnad, att i hög grad avskaffa de enskilda medlemsländernas vetorätt. Ingen som lyssnar på vad den mäktige Prodi säger kan tvivla på att han försöker påskynda skapandet av en europeisk motsvarighet till USA. En annan påtaglig tendens i federalistisk riktning är att EU:s gränser mot den övriga omvärlden byggs allt högre när Schengenavtalet nu har inordnats i EU fördragen. Önskar vi verkligen denna typ av utveckling? Vi måste få en bred och ärlig diskussion bland allmänheten om vilket samarbete i Europa vi önskar att Sverige ska delta i. Anser vi att Sverige ska samarbeta i Europa och världen som aktiv, självständig och stark stat även i fortsättningen, eller anser vi att det är bättre att vårt land ingår i en alltmer överstatlig union, där medlemsländerna alltmer liknar delstaterna i Amerikas förenta stater? Svaret på denna nyckelfråga är enligt min mening avgörande för hur vi ser på EMU och euron. Men det finns rätt många som vill skymma den grundläggande frågan med teknikaliteter, detaljer och sådant som att det är enklare att växla pengar. För min del är jag som centerpartist och decentralist motståndare till centralisering och en allt större överstatlighet. Mångfalden i Europa är, som jag ser det, en tillgång. Att pressa på de europeiska folken en enda likartad mall från ovan skapar lätt nya spänningar. Samarbetet måste växa underifrån mellan folken och nationerna. Sverige ska självklart ha ett nära samarbete med övriga Europa och världen i övrigt som en självständig stat. Som självständig stat med egen röst på den internationella arenan kan vårt land agera brobyggare och medlare. Jag är exempelvis övertygad om att Sverige kan göra en större insats för att utveckla samarbetet med länderna i Central och Östeuropa om vi inte avhänder oss vår egen valuta. Min vision är att Sverige, gärna tillsammans med Norge och Danmark, kan bli ett Europas Kanada, ett land som samarbetar nära med den stora grannen i söder utan att för den skull ge upp sitt eget självbestämmande. Trots att Kanada till stora delar har språk och kultur gemensamt med USA och är handelsmässigt långt mer beroende av stormakten i söder än vi är av övriga EU ser inte kanadensarna några fördelar med att ge upp den egna valutan eller att ansöka om inträde i USA. I stället utvecklar Kanada och USA hela tiden ett allt närmare mellanstatligt samarbete. Jag vill gärna avsluta med att uppmana alla partier och kolleger här i kammaren att lyfta debatten om Sveriges roll i Europa på ett förutsättningslöst sätt. Låt oss, oberoende av vilken grundläggande syn vi har på hur Sverige bör delta i det europeiska samhället, medverka till att ställa de viktiga frågorna för framtiden. Utvecklingen under de närmaste åren blir avgörande för om vårt land kommer att kunna agera starkt och självständigt i det internationella samarbetet eller om vi bara ska fungera som en anpassad röst i EU-kören.

Herr talman! Kan vi i början av det nya årtusendet enas om ett gemensamt och symboliskt nytt initiativ på området för mänskliga rättigheter? Jag anser att en lämplig fråga för ett sådant initiativ vore att sätta stopp för diskrimineringen av kvinnor. Alla människors lika värde, oberoende av kön, ras bakgrund eller sexuell läggning, är för de flesta av oss en självklarhet. Ändå utsätts kvinnor världen över för svår diskriminering. Många brott mot de mänskliga rättigheterna är könsspecifika. Kvinnor och flickor nekas rätten till utbildning och arbete. I vissa länder nekas kvinnor rösträtt eller rätten att delta i det offentliga livet. Våldtäkt har blivit ett vanligt vapen i väpnade konflikter för att förödmjuka och tortera fienden. Tusentals unga flickor könsstympas varje dag. Handel med kvinnor har blivit en internationellt organiserad affärsverksamhet. Kvinnor över hela världen utsätts för grovt våld i hemmet. Efter FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna har det kommit många internationella förklaringar om kvinnors rättigheter. Ungefär 160 länder har undertecknat konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. Men ändå har sådana deklarationer ofta inte genomförts. Det gäller också den deklaration och det handlingsprogram som undertecknades vid den fjärde världskvinnokonferensen i Beijing 1995. I vissa delar av världen har kvinnornas situation förbättrats avsevärt, men miljontals kvinnor diskrimineras och utnyttjas fortfarande. EU har här ett stort ansvar för att främja kvinnors rättigheter, inte minst för att försöka se till att alla länder inte bara ratificerar utan också genomför de viktiga deklarationerna för mänskliga rättigheter. och andra regionala organisationer har ett klart ansvar att uppmana regeringar att vidta omedelbara åtgärder mot våld och diskriminering som riktar sig mot kvinnor. Europaparlamentet företräder 350 miljoner invånare i demokratiska länder, och vad EU beslutar i detta avseende är mycket betydelsefullt. Det kan få väldigt stort inflytande på regeringar som underlåter att respektera de grundläggande mänskliga rättigheterna. Många av hindren för kvinnors rättigheter beror på samhället eller på traditioner och religiösa uppfattningar. Detta gör det visserligen svårare för det internationella samfundet att vidta åtgärder för att ändra dessa orättvisor, men det får inte bli en orsak till att förbli passiv. Och detta gäller särskilt beträffande kvinnovåldet. Världsorganisationen mot tortyr kom nyligen med en rapport som antyder hur omfattande kvinnovåldet är, och denna rapport bör följas upp med närmare undersökningar. Vi behöver mer detaljerade uppgifter om hur diskrimineringen nu går till i olika länder och världsdelar. När EU tar fram nya initiativ på detta område måste man ta lärdom av det arbete som redan lagts ned av medlemsstaterna, internationella organisationer, t.ex. Unifem, och frivilligorganisationer på området för mänskliga rättigheter. De allra flesta länder har antagit lagstiftning som gör kvinnor och män lika inför lagen och som skyddar mot våld. Ändå missar dessa lagar ofta problemet med våld i hemmet. Många länder, faktiskt också några europeiska, saknar lagstiftning mot våld i hemmet när det gäller t.ex. misshandel, våldtäkt och tvångsäktenskap. Men det allra största problemet med lagstiftningen är den totala bristen på vilja att tillämpa de lagar som ändå gäller i många länder världen över. Det i sin tur legitimerar ju olika typer av våld mot kvinnor. Länderna uppfyller inte heller sina internationella förpliktelser, eftersom allt våld mot kvinnor är ett klart brott mot förklaringen om de mänskliga rättigheterna och förklaringen om avskaffande av våld mot kvinnor. Här har EU ett enastående tillfälle genom att uppmana alla regeringar att utan reservationer ratificera och genomföra alla viktiga människorättskonventioner. Det gäller konventionen om barnets rättigheter, det gäller också konventionen mot tortyr, och det gäller naturligtvis deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor. En annan mycket viktig åtgärd för EU är att driva en varaktig kampanj genom politisk och diplomatisk lobbying gentemot tredje land. Om det behövs, och det gör det faktiskt, måste EU fördöma s.k. förbrytarregimer, t.ex. talibanregimen i Afghanistan som ju verkligen går väldigt illa åt kvinnorna i Afghanistan. EU bör också kritisera regeringar som är ovilliga att samarbeta. Klausuler om mänskliga rättigheter för kvinnor måste införas i alla avtal som ingås i tredje land. EU bör också driva en flerårig kampanj om mänskliga rättigheter för kvinnor, och denna bör synas i unionens externa kontakter. Största möjliga finansiering måste ges till program som Daphne och Stop som utformats för att ta itu med sådana problem som diskriminering och kvinnohandel. EU-kommissionen bör också följa upp detta och lämna detaljerade rapporter om resultatet av sådana åtgärder. EU bör också ställa sig bakom FN:s rekommendationer till regeringar att anta nationella strategier för att avskaffa kvinnlig könsstympning. EU-länderna måste kunna ge lämplig rehabilitering och behandling av flickor och kvinnor som könsstympats. Här ska EU ha ett bra samarbete med frivilligorganisationer och lokala initiativ liksom, naturligtvis, med religiösa ledare som ska ta fram andra initiationsriter för unga flickor. EU bör också ingå i den gemensamma asylpolitiken. Invandrarkvinnor, särskilt frånskilda, som riskerar att utsättas för våld och diskriminering i sina hemländer bör ges asyl i EU och inte behöva oroa sig för att bli utvisade. När EU utvidgas till länderna i Central och Östeuropa måste man ge uppmärksamhet åt respekten för de mänskliga rättigheterna, särskilt när det gäller kvinnor där. Full respekt för kvinnors rättigheter, inklusive kriminalisering av våld i hemmet, måste vara ett absolut anslutningsvillkor som ska lyftas fram i medlemskapsförhandlingarna. Slutligen, herr talman, måste EU självklart sopa rent framför egen dörr. Våra svenska representanter i EU måste också bekämpa diskriminering och främja jämställdhet inom den europeiska unionen och dess institutioner. Tyvärr är det ju fortfarande så att de allra flesta tjänsterna på högre nivå i EU, även sådana politiska poster som särskilda representanter, tillsätts med män.

Herr talman! I dag här i kammaren står utrikespolitiken i fokus från många olika utgångspunkter. Jag kommer att ta upp dödsstraffet och understryka vikten av att aids ytterligare uppmärksammas. Kort kommer jag också att beröra några andra områden. I övrigt får jag av tidsbrist hänvisa till kolleger och till tidigare ställningstagande. Men att i dag helt gå förbi Österrike mot bakgrund av hur allvarligt jag ser på läget och på Haider liksom på att FPÖ nu ingår i regeringen vore en omöjlighet. Självfallet stöder jag helhjärtat utrikesminister Anna Lindhs ställningstagande. Det känns skönt med denna tydlighet, inte minst med tanke på hur andra tofflar omkring i debatten och väjer av rädsla för de egna skeletten. När det gäller Afghanistan har det handlat om flygkapningar men det som främst varit föremål för debatt vid flera tillfällen här i kammaren är de afghanska kvinnornas situation. Den ska vi fortsätta att bevaka. Samtidigt finns det anledning att gå vidare och lyfta upp kvinnornas allt svårare situation även i grannlandet Pakistan. Fundamentalism och kvinnoförtryck spiller nu över gränsdragningarna och vinner terräng. Det är en negativ utveckling, som jag tagit upp bl.a. i artikelform och vars allvar bekräftas i en färsk rapport av Amnesty. Jag rekommenderar den oroande läsningen. Görs då något? Ja, något. EU har i en deklaration tagit upp ämnet "hedersmord" men fortfarande skyms de många kvinnornas verklighet av intresset för en enda person, Pakistans f.d. premiärminister Benazir Herr talman! När det gäller dödsstraffet, sett till Europa, så genomfördes endast i Vitryssland en avrättning. Albanien har avskaffat dödsstraffet. Från Turkiet har det kommit positiva signaler. Europa håller på att bli en dödsstraffsfri zon men motsatta trender finns också. Jag vill då gärna peka på den olyckliga utvecklingen i USA där dödsstraffet finns i 38 av de 50 delstaterna. Jag kan också tillägga att det har varit en aktion. Hela 176 ledamöter av denna kammare har skrivit vädjande brev till de här olika delstaterna i USA. Detta visar på det starka engagemang som finns här i kammaren. Det kan också tilläggas att många av de delstater som vi har uppmärksammat även tillämpar dödsstraff för unga under 18 år. Guvernören och presidentkandidaten George Bush har fattat beslut om avrättning av 111 män och 1 kvinna - rekord i barbari; detta samtidigt som överklagningstiderna förkortas och rättshjälpen försämrats. Dödsstraffet förknippas ofta, med rätta, med diktaturer men fega politiker i demokratier kan också döda. Kampen mot dödsstraffet är en svensk hjärtefråga. Därför förväntar jag mig att vi ska kunna göra mer inom EU för att skärpa profilen mot tredje land. Herr talman! Jag vet vad man glömde på World Economic Forum i Davos. Man ska visserligen lite vagt ha talat om det sociala ansvaret men man undvek samtidigt att ta upp frågan om hur jakten på företagsvinster blir konfliktdrivande. FN:s generalsekreterare Kofi Annan har vid ett tidigare möte i Davos talat om just storföretagens ansvar. Vad brist på ansvar kan leda till har Volvo nu lärt sig. De hårt kritiserade kontakterna med Billy Rautenbach har gett mycket negativ publicitet för Volvo. Fortfarande har Volvos ledning inte insett värdet av en ökad öppenhet kring skandalen. Vilka är det vars ekonomiska intressen har lett till att fingrarna stoppas i Kongo-Kinshasas syltburk förutom Rautenbach? Var och genom vem förvandlas inkomsterna från Kongos gruvor till vapen? Kontroll över råvaror blir kontroll över makten. Afrikas råvaror bidrar till att hålla de förödande krigen vid liv och kan även motverka en demokratisering. Den tillväxt som oljan ger förbättrar t.ex. heller inte levnadsvillkoren för Angolas folk. Diamanterna från Angola är krigsdiamanter. FN:s säkerhetsråd beslutade i maj 1999 att inrätta en expertpanel för att se över efterlevnaden av sanktioner mot Unita. Vi väntar nu på deras rapport. De Beers, som tillhör de utpekade, lär ha beslutat att tills vidare se över verksamheten i västra och centrala Afrika. Samtidigt fortsätter kritiken mot bolaget. Resultatet från FN:s expertpaneler kommer att ge vägledning för Sverige och EU:s framtida linje. Än så länge finansierar Angolas krigsherrar liksom lokala krigsherrar i Sierra Leone sina blodiga krig genom att sälja diamanter från gruvor i länderna. Det finns en studie av Ian Smille, Ansana Gberie och Ralph Hazelton i organisationen Africa Canada. Författarna anklagar diamantbolagen och belgiska politiker för att blunda för den hantering av krigsdiamanter som dagligen pågår i Antwerpen. De hävdar samtidigt att Liberias diamantinkomster har koppling till den brutala Revolutionära Förenade Fronten, RUF. Om rädslan att förlora diamanthandeln till länder som Israel och Libanon spelar in vill jag nog låta vara osagt. Belgien har i alla fall ett ansvar, liksom EU. Herr talman! Vi står inför ett toppmöte mellan EU och Afrika. Men Lusakaavtalet måste ha fått stöd redan innan i form av observatörer och militär personal. Lusakaavtalet har undertecknats av Kongo, Namibia, Angola, Rwanda och Uganda. Jag ser därför med oro på att Burundi, som inte omfattas av avtalet, står utanför och på så sätt framöver kan komma i kläm på ett olyckligt sätt. Burundi har tagit flera positiva steg och Nelson Mandela har tagit på sig en medlande roll som har fått stor betydelse. De omdiskuterade lägren finns i fokus och ska enligt löfte nu som ett första steg avvecklas. Av erfarenhet väcker läger oro. Att begränsa det krig i Kongo som hotar freden i en stor del av Afrika söder om Sahara är en oerhört viktig uppgift. Zambia med president Frederick Chiluba har spelat en konstruktiv roll och har som ett neutralt land både en särskild ställning och ett särskilt ansvar. Frågor kring Lusakaavtalets implementering är också mycket levande i huvudstaden Lusaka. Hur Sverige stöder processen kommer utrikesminister Anna Lindh att senare utveckla i ett skriftligt svar till mig. Herr talman! Det har varit en Afrikamånad i FN. I FN:s säkerhetsråd stod den 10 januari aids på dagordningen. USA:s vicepresident Al Gore, som bevistade mötet, vidgade synen på hiv/aids genom att betrakta sjukdomen inte bara som en hälsofråga utan också som ett hot mot internationell fred och säkerhet. Fler människor kommer att avlida i aids under 2000-talets första decennium jämfört med antalet soldater som stupat i krig under hela 1900-talet. Endast några procent av världens befolkning lever i Afrika men hälften av aidsfallen finns där. Mer än 40 talare från olika kontinenter deltog i den öppna debatten. Vi kan konstatera att aids äntligen på allvar har satts överst på dagordningen i det internationella samfundet. Herr talman! I Afrikas dödssjuka syns dock inte någon lönande köpkraft - en död utan lönsamhet. Malariafrågan är en fråga där marknadskrafterna visat sin oförmåga att lösa problemet. Skulle 3 000 barn ha fått fortsätta att dö varje dag om deras föräldrar hade kunnat efterfråga medicin? Vi glömmer lätt att fler dör i malaria än i aids. Men varken de som dör i malaria eller de som dör i aids kan fullt ut lita på marknadskrafterna. En uppgiven man i Harare utbrast uppgivet: "Vi försöker sända hem våra sjuka till hembyn med bussen, vi har inte råd att vänta tills hemfärden måste ske i kista." Det blir dyrare. För denne man var det en utopi att kunna efterfråga medicin till sina släktingar. Nu har den uppgivne mannens land, Zimbabwe, fått en aidsstrategi - en strategi som redan har hunnit möta positiva reaktioner. Vid utrikesminister Mudenges besök här förra veckan tog jag upp aidsfrågan i ett säkerhetsperspektiv. Frågan blir nödvändig att ställa när medelåldern i Zimbabwe riskerar att sjunka till 30 år 2015. För forskning och efterfrågan av medicin ligger det yttersta ansvaret på oss politiker, på staterna. Vi måste tillsammans upprepa våra krav på lägst 0,7 % av BNP till samarbete med de fattiga länderna. Sverige har tagit fram en strategi för hiv/aidsarbete i internationellt sammanhang. Bakgrunden är naturligtvis att problemen gradvis växer i samtliga våra samarbetsländer. I de hårdast drabbade länderna är var fjärde vuxen hivpositiv. Jag kan bara stödja beslutet att inrätta ett sekretariat för hiv och aids i Harare. Därutöver har Sida tillsatt en intern projektgrupp med konkreta mål för att underlätta arbetet. Jag kan inte fortsätta, men det ska bli intressant att höra mina två kolleger som reste tillsammans med mig i Uganda och Zambia utveckla vidare erfarenheterna kring sexuell och reproduktiv hälsa i de båda länderna.

Fru talman! FN:s arbete för fred, jämlikhet och demokrati samt för social och ekonomisk rättvisa äventyras av att världens rikaste och mäktigaste nation, USA, inte fullföljer de avtal som finns och inte tar sitt ekonomiska ansvar. FN:s ekonomiska situation är, som säkert många vet, bekymmersam. Bl.a. kostar de fredsbevarande insatserna i Kosovo och Östtimor stora pengar. USA har under flera år underlåtit att betala sin medlemsavgift, vilket har resulterat i att landets skuld till FN vid förra årets slut uppgick till inte mindre än 1,6 miljarder dollar. Det gick så långt att USA riskerade att mista sin rösträtt i generalförsamlingen, vilket naturligtvis skulle ha inneburit en betydande diplomatisk prestigeförlust för landet. Realpolitiskt saknar dock en förlust av rösträtten betydelse, eftersom USA ändå skulle ha kvar sin plats i säkerhetsrådet och därmed kunna utnyttja sin vetorätt. Den amerikanska kongressen gick efter påtryckningar från olika håll som en kompromisslösning med på att betala 926 miljoner dollar av den totala skulden under en treårsperiod. Men av dessa var det endast 100 miljoner som man sade sig vara villig att villkorslöst betala. Resterande del avsåg man att betala endast om ett tjugotal villkor som kongressen ställt kunde uppfyllas. Några av kraven var att USA:s andel av FN budgeten i fortsättningen skulle sänkas från nuvarande 25 till 22 % och från 31 till 25 % vad avser bidragen till fredsbevarande operationer samt att den kvarvarande skulden på nästan 700 miljoner dollar helt avskrevs. Det är i det här sammanhanget värt att notera att EU som andel av budgeten betalar 37 % och Uppgörelsen i USA:s kongress nåddes först efter ett antal märkliga turer kring främst republikanernas krav på restriktioner för de amerikanska bidragen till internationella organisationer som arbetar med familjeplanering och som förespråkar aborträttigheter i bidragsländerna. Flera av kongressledamöterna förefaller totalt okunniga om de problem som finns i den fattiga delen av världen. Hur ska man kunna bekämpa aids i de afrikanska länderna om man inte tillåter en fungerande preventivmedelsteknik? USA:s krav är att likna vid utpressning. Tillmötesgår inte övriga medlemsstater USA:s krav får inte FN det ekonomiska tillskott som är nödvändigt för ett fortsatt engagemang i Kosovo, Östtimor, Cypern, Kongo, Angola osv. USA:s agerande kan komma att undergräva förtroendet för FN och förstärka konflikten mellan världens fattiga och rika länder. Den maktförskjutning som skett i världen genom USA:s dominans och självpåtagna rätt att självständigt agera i olika konflikter kan också i sin förlängning äventyra världsfreden. Sverige måste inta den hållning som vice statsminister Lena Hjelm-Wallén gav uttryck för under en frågestund i riksdagen i december förra året. USA ska fullgöra sina skyldigheter som medlemsland och betala hela sitt skuldpaket till FN inom anvigen tid och utan villkor. När detta väl skett menar jag emellertid att det kan finnas skäl för att seriöst diskutera om olika länders andelar av FN-budgeten bör ändras. Statsminister idén om att sänka taket för de största bidragsgivarna i syfte att inte göra FN alltför beroende av något enskilt land. Därigenom skulle en upprepning av en liknande utpressningssituation som nu föreligger kunna undvikas i framtiden. Olof Palme nämnde inte några siffror i New York, men i de diskussioner som senare fördes var ett tak på 15 % det som var mest aktuellt. En sådan diskussion bör dock starta först efter det att USA fullgjort sina skyldigheter och betalat tillbaka de pengar som amerikanerna hållit inne men som rätterligen tillhör FN. Det kan också vara på sin plats att nämna att USA tjänar miljarder dollar årligen på att FN är lokaliserat till New York och att mycket av FN:s upphandling sker inom USA. I likhet med Viola Furubjelke menar jag att det också finns starka skäl för att förändra säkerhetsrådets både sammansättning och arbetssätt. Vetorätten måste förändras. Den uppstod som en konsekvens av andra världskriget och hade kanske ett visst berättigande under det kalla krigets dagar. Men i dag ser det säkerhetspolitiska läget helt annorlunda ut, och vetorätten har nu en förlamande inverkan på FN:s möjligheter att skyndsamt agera vid svåra konflikter. En anpassning till den situation och de problem som råder i världen i dag är nödvändig. Jag är medveten om att det är förenat med svårigheter. När det gäller vetomakten råder Moment 22. Förslag om förändringar av vetomakten kan effektivt stoppas genom att någon av de tidigare s.k. stormakterna använder sig av den. Trots detta menar jag att den svenska regeringen aktivt och oförtrutet bör arbeta vidare för att få ett slopande av vetorätten till stånd, både inom EU kretsen och även som en fri och självständigt tänkande nation med ett grundmurat gott rykte i FN sammanhang, ett rykte som säger att Sverige faktiskt alltid vågat vara både obekvämt och ifrågasättande. Jag kan inte inse att vår profil måste bli alltför utslätad på grund av vårt medlemskap i EU.

Fru talman! För inte så länge sedan deltog vi alla här i kammaren i en minnesstund för Förintelsens offer. Tal och musik tvingade mig att tänka på något som jag hade stött på flera gånger i mitt liv: antisemitismen. När jag var liten brukade jag, precis som barn brukar, gömma mig och lyssna på vad de stora sade. Kanske därför att de inte visste att jag lyssnade fick jag höra fruktansvärda berättelser. De vardagliga samtal som jag lyssnade på kretsade kring hemska ord: pogromer och massmord. Någon talade viskande om judar mördade av järngardets legionärer och om människokroppar som hängdes upp på slakthusets krokar. Min moster, som vara socialarbetare och jobbade nära fronten, berättade för mamma om en liten pojke som hon hade hittat, en pojke på två tre år. Han låg skadad över en hög döda människor någonstans i det område som på den tiden kallades Transnistrien. På gatorna kunde jag höra ett tyskt uttryck som verkade väldigt konstigt, echte jüdische Seife. Vi trodde då att det var ett skämt, men det var faktiskt en produkt: tvål gjord på judiska kroppar. Detta hände i början av 40-talet under den korta period då Rumänien var dominerad av järngardet och senare under den mycket längre perioden när Rumänien var allierat med Nazityskland. Tio år senare, på 50-talet, rasade antisemitismen omkring mig på nytt, men då var det inte fascister som ledde klappjakten på judar. Vi levde då i det kommunistiska imperiet. Vi visste, men samtidigt visste vi inte vad som hände runtomkring oss. Ett av kommunismens starkaste vapen mot människorna var förvirringen, dimmorna. Vi fick aldrig klarhet över de händelser som vi själva utsattes för. Vi visste att folk jagades och fängslades och mördades, men vi visste inte vilka de var och varför man jagade dem. Vi gissade av vissa namn att det var judar som förföljdes, men sanningen om 50-talets grymma och sofistikerade terror mot judarna fick vi veta mycket senare. Det var inte sista gången som jag stötte på antisemitismen. På våren 1970 när jag var en nyanländ flykting i Sverige med humanitära skäl - man ville inte ge mig politisk asyl, för det var inte säkert att Ceausescu skulle ha tagit livet av mig om jag hade återvänt - skulle jag lära mig svenska. I klassrummet träffade jag människor som hade lämnat det kommunistiska Polen på grund av judeförföljelser. Och mycket senare under mirakelåren 1989 och 1990 när kommunismen äntligen föll av sin egen svaghet, då kom antisemitismen på nytt i en ännu vidrigare skepnad. Det var f.d. kommunistiska lakejer till Ceausescu, f.d. ledare för hemliga polisen Securitate som över en natt upptäckte att de egentligen var extremnationalister. De började publicera hemska s.k. Varför vill jag berätta om detta? Jo, därför att den oro som vi lever med i dag på grund av Haiders inträde i den europeiska politiken kan inte förklaras på annat sätt än genom våra synder när det gäller populismen. Vi har inte varit tillräckligt aktiva i angrepp på populismen, och därför inträffar det i dag mycket allvarliga händelser. När det gäller populismens och intoleransens politiska läror tycker jag att skillnaderna mot förra seklets våldsideologier är mindre viktiga än de drag som förenar dem. Sökandet efter den våldsamma konflikten är kärnan i dessa politiska s.k. läror. Viljan och lusten att finna lovliga mänskliga byten är deras drivkraft. Offren är judar, främlingar, människor av annan nationalitet eller s.k. klassfiender. Det finns alltid en grupp som utpekas som den grupp som man får slå på, först med ord och senare kan det gå mycket längre. De totalitära ideologierna lever i och genom hatet. De kan inte rekrytera anhängare om de inte pekar ut vissa grupper. De kan inte mobilisera ungdomen. De kan inte förföra mycket unga människor om de inte klart nämner sina mobbningsobjekt. Praktiken visar oss att pendlingen mellan klasshat och rashat inte alls är omöjlig, tvärtom. Titta vad som hände under hela 90-talet i stora delar av f.d. kommunistiska länder! Så vi tvingas gång på gång att ta upp kampen mot intoleransen och mot våldets propaganda. Men jag tror att vi inte gör det tillräckligt mycket för att stoppa vansinnet. Vi bör arbeta med mycket tydligare mål och betydligt större envishet. Världssamfundet borde ha reagerat i tid, i mitten av 80-talet, när kommunisten Milosevic blev högerextremist.

Fru talman! Brotten mot de mänskliga rättigheterna sker överallt i världen, dag och natt. Etniska rensningar, folkmord, kulturmord på ursprungsbefolkningar är inget som hör till historien, utan det pågår ständigt runtomkring oss. Det handlar faktiskt om våra systrar och bröder. Det handlar om solidaritet och ansvar för överlevandet och om livskvalitet för alla på vårt gemensamma klot. Därför bör just mänskliga rättigheter alltid stå överst på alla politiska dagordningar i världen, menar jag. Fru talman! På andra sidan Atlanten pågår sedan en lång tid tillbaka ett kulturmord av dinehindianerna, som också benämns navajo, ett ursprungsfolk i det väldiga landområdet Dinetah, som sträcker sig genom de amerikanska delstaterna Arizona, Utah och New Mexico - USA:s största indianreservat. Där har dineh och hopifolken funnits i hundratals, kanske tusentals, år i bergsområdet. Big Mountain, även kallat Black Mesa, är en helig plats för dinehfolket, men det gömmer också på en av de rikaste kolfyndigheterna i Nordamerika. Här finns även naturgas, olja och uran. Rakt över området har stora ledningar för elektricitet - "den vite mannens gud" - dragits utan att dinehfolket har haft någon glädje av det. Folket lever här av fårskötsel. Man odlar och väver, men klarar sig inte på grund av myndigheternas restriktioner. Fattigdomen är svår, och nu återstår endast 200 indianer av de drygt 13 000 för 25 år sedan. Man vaktar sitt berg, precis så som lokalbefolkningen på Kynnefjäll i Bohuslän har gjort i 20 år, vilket nu glädjande nog upphörde i måndags. Men dinehfolkets kamp och vaktande av sitt berg är betydligt svårare och har kostat betydligt mer. Dinehindianerna har genom bedrägligt förfarande lurats eller tvingats att flytta från sitt land genom olika lagar, såsom t.ex. Relocation Act och Bennet Freeze för att den federala regeringen vill komma åt de rika fyndigheterna av fossila bränslen, just sådana bränslen som i sin tur är förödande för livsförutsättningarna på jordklotet. Sådana bränslen borde över huvud taget inte längre utvinnas. Myndigheten, Bureau of Indian Affairs, har tillsammans med regeringen lyckats skapa konstlade konflikter mellan hopistammen, som lever inom samma område, och dinehstammen. Folket har trakasserats genom årtionden, förbjudits tillgång till mark att bygga på samt vatten och att ha så många får, 40-60 stycken, som de måste ha för att kunna försörja sig. I stället får de försöka överleva med 10-20 får, vilket är en omöjlighet. En gång var också deras språk, som är ett av världens mest komplicerade och därför unikt, förbjudet men har sedan några årtionden tillåtits igen. Kolet, som Peabody Coal Companys grävskopor nu förtär, är enligt indianerna moder jords lever. Oljan är blodet i ådrorna och uranet själva lungorna. De ser helheten och hur den nu föröds, hur ozonskiktet förtunnas, fåren blir blinda, torkan breder ut sig och hur luften och jorden förgiftas. De tusentals olika heliga gravplatserna i Big Mountain kommer att förstöras. Fru talman! Det behövs en miljö och socialkonsekvensanalys vad gäller både exploateringen av kolfyndigheterna och tvångsförflyttningarna. Det handlar om förödande effekter både på miljön och för en unik ursprungsbefolkning. Huvudparten av dinehfolket finns i dag, efter tvångsförflyttningen, på området New Lands, ca 20 mil bort. Det är ett jordbävningshotat område med bl.a. radioaktivt smittat vatten efter en stor dammolycka 1976 som djuren tvingas dricka av. De får inte ha så många djur de vill ha. Ingen dineh får ha affärsrörelse, samtidigt som de tvingas betala hyra, avgifter och försäkringar. Det råder social misär i det här området. New Lands kommer de att få vara på i högst 65 år. Sedan ska allt jämnas med marken. Det vi ser, fru talman, är etnisk rensning. Indianerna är grundlurade, och de känner sig grundlurade. Med hjälp av folk runtom i världen har nu dinehfolket i sista stund fått råd att stämma den amerikanska staten för brutna avtal med indianerna om att få bo inom reservatet så länge gräset växer och vattnet flyter. Nu har de 6-24 månader på sig. Fru talman! Det är hög tid att protestera mot den form av etnisk rensning och kulturmord som skett i Big Mountain. Nya murar har byggts och mänskliga rättigheter förtrampats. Vi har inte lärt av historien och av de internationella överenskommelser som vi har ingått. Vi lever inte upp till dessa. Vår solidaritet med människor i världen måste också omfatta ett sådant folk som dinehindianerna vid Big Mountain i Jag ställde, fru talman, en fråga till utrikesministern vid frågestunden för några veckor sedan om just dinehindianerna. Men ministern kände inte alls till deras situation. I stället ställde jag då en skriftlig fråga och fick ett svar, som inte andades mycket av engagemang för de nordamerikanska indianerna. Jag beklagar detta. Därför har Miljöpartiet i dag skrivit en särskild vädjan till bl.a. den amerikanska regeringen. För att försöka leva upp till våra åtaganden som försvarare av mänskliga rättigheter och ursprungsbefolkningars rätt måste enligt min mening regeringen inte bara, som i svaret på min fråga, notera att frågan kommit upp i FN:s arbete för mänskliga rättigheter. Det krävs också ett aktivt intresse, en aktiv medverkan för att vi någonsin ska komma åt dessa fruktansvärda problem.

Fru talman! Två s-kvinnor från Stockholm besökte i början av december förra året de västsahariska flyktinglägren i Tindouf. Jag har valt att använda min tid här i dag till att återge en del av det som kvinnorna berättade när jag sammanträffade med dem förra veckan. En av dessa kvinnor arbetade för tio år sedan med ett projekt i Västsahara och kunde därför göra vissa jämförelser mellan då och nu. Det finns fem flyktingläger. De kallas wilayor. Fyra av dem har namn efter städer i hemlandet Västsahara: Layoun, Smara, Dakhla och Auserd. Det femte lägret kallas 27 februari-lägret, efter den dag då exilregeringen bildades. Avsikten var att invånarna från samma stad skulle flytta samman i lägren för att organisationen sedan skulle kunna tas med hem igen efter folkomröstningen. I varje wilaya finns sex dairor, en sorts stadsdelsnämnder. Lägren är väl organiserade, och det var kvinnorna som skötte dem när männen var ute i kriget fram till vapenvilan 1991. Kvinnorna i kvinnoorganisationen tar bl.a. ansvar för de äldre och de handikappade. Under besöket i lägren bodde de svenska kvinnorna i Rabuni, som är ett slags reception och administrativt centrum för lägren. I närheten finns en trädgård som startades då västsaharierna kom till flyktinglägren. Den har länge betraktats som ett mirakel men kan existera på grund av både ytligare och djupare liggande underjordiska sjöar för bevattning. Fru talman! Syftet med trädgårdsodlingen var att ta till vara det traditionella kulturella jordbruket - alla var inte nomader - att utveckla det och att samla folket kring detta. Folk från wilayorna får komma dit och hjälpa till med att röra om i sanden, och i skolorna får barnen lära sig en del om jordbruk. Några kan studera vidare till agronomer. För tio år sedan blomstrade den här trädgården, fåglar kvittrade och fjärilar flög omkring bland träd och odlingar. Morötter, sallad, rödbetor, tomater och många fler sorters grönsaker frodades, och man häpnade och såg detta som ett under, berättade min sageskvinna. Det var grönskande träd och odlingar mitt i öknen. Nu fanns inga grönsaker. Trädgården såg förfallen ut. Orsaken var att någon eller några hjälporganisationer - jag vill betona att det inte var svenska hjälporganisationer - hade sänt utsäde och frön för vilka förbrukningsdatumet hade gått ut, och därför hade ingen gröda kommit upp. Det här är katastrof för människorna i lägren. Tidigare har framför allt barn och sjuka kunnat få grönsaker. Nu har en viktig näringskälla tagits ifrån dem. Kosten är i allmänhet mycket ensidig, och alla kvinnor i fertil ålder lider av blodbrist. I samband med många förlossningar måste man på grund av detta ge blodtransfusion till kvinnorna. Fru talman! En tredjedel av Västsahara är befriat område. Dit blev mina sageskvinnor inbjudna, vilket de betraktade som en ynnest. Framkomna dit, till Tifariti, fick de se att landet börjat bebyggas. Med hjälp av sponsring från Navarra i Spanien höll man på att bygga ett sjukhus. Utrustning av sjukhuset pågick för fullt. Långtradare fanns på plats med kuvöser m.m. Två mammor med nyförlösta barn träffade de också. Projektet andades optimism och framtidstro, berättade de. För dem var det ett stort ögonblick att få uppleva detta samhällsbygge. Då gick västsaharierna och väntade på Kofi Annans rapport. Man hade börjat bygga upp infrastrukturen inför en inflyttning. Man ville att vissa viktiga institutioner skulle finnas för att samhället skulle kunna fungera när människorna från lägren flyttade dit. Mina sageskvinnor kände att västsaharierna genom att visa detta ville förmedla till omvärlden hur läget är i dag, att kraften och viljan till återuppbyggnad finns. Fru talman! En glädjande nyhet är att exilregeringen har en kvinnlig minister som basar för kultur och idrott. Hon har också besökt Sverige. Hon vill att västsahariernas historia berättas och skrivs ned, att det nationella arvet bevaras och att den västsahariska traditionen presenteras. Kulturen kan fungera som en brygga mellan nationerna. 1999 upptäcktes gamla klippmålningar nära Tifariti. De är målade på klipporna under utskjutande klipputsprång, men väder och vind tär hårt på dem. De är mycket värdefulla och borde skyddas och bevaras. I ett av lägren har man uppfört ett museum där västsahariernas historia finns beskriven på stora skärmar med ett stort bildmaterial. Fru talman! När min sageskvinna besökte Västsahara och det befriade området för tio år sedan var vapenvilan ännu inte ett faktum, och hon fick då se militärförläggningarna och hur soldaterna övade. Den här gången låg tonvikten på framtiden hos de människor som hon talade med. Men de uttryckte också en stark oro inför framtiden och möjligheten till en folkomröstning. Det är mycket trafik mellan det befriade området och lägren. Som jag sade har västsaharierna fått hjälp med att bygga institutioner, bl.a. ett sjukhus och en skola. Och man har utvecklat en stor farm med egen vattenförsörjning. I Tifariti vill också de flesta saharierna i lägren rösta i en kommande folkomröstning, och man har en viss planering för detta. En av FN:s övervakningsstationer ligger i närheten, och man har mycket kontakt med dem. Fru talman! Det är viktigt att vi och den svenska regeringen sätter hård politisk press på Marocko och att regeringen driver frågan inom EU, så att Marocko accepterar en folkomröstning om Västsahara. Arbetet med att identifiera röstberättigade har dragit ut på tiden. Många har överklagat, och resultatet är att nästan allt identifieringsarbete måste göras om. Än en gång har tidpunkten för folkomröstningen skjutits på framtiden. Det finns ett starkt engagemang i Sverige för Västsahara, och det är viktigt att vi även i fortsättningen, på sätt som FN:s generalsekreterare bedömer lämpligt, bidrar till att omröstningen kan ske under demokratiska och öppna former. Förhoppningarna och förväntningarna på och tilltron till Sverige är stora i Västsahara. Vi får inte svika dessa människor. Tack!

Fru talman! Detta är situationen i Fokrepubliken massavrättningar, dödsstraff för mer än 60 brott, politiskt styrda skenrättegångar, utbrett bruk bland polisen av tortyr och misshandel, förtryck och fängslanden av oliktänkande och religiösa, repressalier mot oppositionella och statlig kontroll av Internet, tidningar och andra medier. Det beräknas att man 1998 höll 200 000 människor fängslade utan rättegång i arbetsläger där de skulle omskolas genom hårt arbete. Grundarna av det kinesiska demokratiska partiet förföljs och fängslas. 1998. Förmodligen är siffran en grav underskattning. Ostasien har vuxit snabbt i ekonomisk och därmed också politisk betydelse under de senaste decennierna. Den snabba ekonomiska tillväxten i Kina, speciellt i delar av Kina, har särskilt lyfts fram. Kina kombinerar starkt politiskt förtryck med inslag av marknadsekonomi. Även om handeln med Kina redan i dag är betydelsefull är potentialen ännu mycket större. Viljan till handel får dock inte hindra största tydlighet vad gäller situationen för mänskliga rättigheter och avsaknaden av demokrati i Kina. Men det är inte bara demokratin i enskilda länder, som Kina, som är utsatt. Asiens demokratier är också utsatta. Sydkorea, Japan och Taiwan lever som grannar till kommunistiska diktaturer som inte bara förtrycker den egna befolkningen utan också är mycket utrikespolitiskt aggressiva. Nyårsbudskapet från Nordkoreas diktator var att landet måste öka satsningarna på militären trots att den egna befolkningen svälter. Landet strävar efter kärnvapenkapacitet. Nordkorea har genomfört missilprov där roboten passerade i riktning över Japan. USA har gjort betydande ansträngningar för att förhindra nya prov. Kina skickade missiler mot Taiwan 1996, eftersom Taiwan höll fria och demokratiska presidentval. Sammantaget har Kina avfyrat ett hundratal missiler i sundet mellan Folkrepubliken Kina och Taiwan. 1996 Kina fruktade sannolikt det goda exemplets makt. Taiwan visar nämligen att demokrati av västerländsk modell alldeles utmärkt låter sig kombineras med den kinesiska traditionella kulturen. Fokrepubliken Kina har också vid upprepade tillfällen hotat Taiwan med militärt våld och invasion. Taiwan har inga offensiva ambitioner. Dem avskaffade man 1991, men Kina har dem fortfarande kvar. Den 18 mars i år håller Taiwan på nytt fria presidentval. Den här gången måste världen vara tydlig. Vi måste stå på demokratins sida om den än en gång hotas av kinesiska aggressioner. Den säkerhetspolitiska utvecklingen i Ostasien måste ges ökad uppmärksamhet. Kinas konventionella och nukleära styrka och rustningar påverkar balansen i hela regionen. I politisk mening påverkar fientligheten mot grannarna oss redan i dag. Kina hindrade fredsbevarande insatser i Makedonien, eftersom Makedonien hade erkänt Taiwan. Kina har de senaste åren ökat sin kärnvapenkapacitet högst betydligt, vilket knappt ens har noterats i Sverige. Jag frågade riksdagens utredningstjänst om vilka uttalanden utrikesministern hade gjort om Kina under de tre senaste åren. Ingenstans kan jag hitta att utrikesministern ens har nämnt Kinas kärnvapenrustningar. Det är högst anmärkningsvärt. Folkrepubliken Kina har nu tillsammans med USA och Ryssland full nukleär kapacitet. Man kan avlossa robotar från marken, luften och havet. Man har också såväl kortdistans som medeldistans och långdistanskapacitet. Man har enligt egen utsago atombombsteknik, vätebombsteknik och neutronbombsteknik. Enligt vissa uppgifter har man också redan testat en neutronbomb. Man har testat den nya generationens militariserade stridsspetsar som är små, lätta och som gör det möjligt att utrusta en långdistansrobot med ett antal styrbara stridsspetsar. På så vis kan man nå flera mål på längre avstånd. Senast har man testat Dongfeng 41 som är en långdistansmissil som kan nå ungefär 12 000 kilometer. TV i Folkrepubliken Kina har lyft fram att man klarar av att slå ut Seattle på den amerikanska västkusten. Också mål i Europa ligger numera inom räckhåll. Jag avstår från fler tekniska detaljer. De finns återgivna i motion 1999/2000:U405. Men det står alldeles klart att Sverige inte har varit tillräckligt observant på Folkrepubliken Kinas kärnvapenkapacitet. Jag frågade i våras Anna Lindh, som tyvärr har lämnat salen, om hon hade tagit upp Kinas kärnvapenprogram och hoten mot grannen Taiwan med Kinas utrikesminister när han besökte Sverige. Uppseendeväckande nog hade hon inte det. Svaret blev: "Kinas kärnvapenprogram berördes inte, och inte heller Taiwan, mer än indirekt." Lindh sade också: "Många frågor återstår att diskutera, och det kommer att ges tillfälle vid våra fortsatta kontakter med Folkrepubliken Kina." Då inställer sig frågan om så har skett. Jag har inte kunnat hitta att så har varit fallet, trots oppositionens påstötningar, senast på Nordiska rådets utrikesdebatt här i Stockholm. Den svenska regeringen har varit alltför eftergiven mot Folkrepubliken Kina. Man har tagit upp bristerna när det gäller de mänskliga rättigheterna med kinesiska företrädare. Det är bra - det fanns också med i utrikesdeklarationen - även om jag skulle önska en än större tydlighet. Det är likaså bra att man beklagade att Kina hindrade fredsbevarande insatser i Makedonien. Men likväl finns det ett mönster där de riktigt stora frågorna, som kärnvapenupprustning, aggression mot grannar och Kinas vilja och försök att styra en svensk linje, inte kritiseras nog tydligt. Den taiwanesiske vicepresidenten fick inte komma in i Sverige trots att han kom som vetenskapsman och inte som politiker. Man anticiperade Kinas reaktioner. Kina vägrade att acceptera en viss kandidat som kulturattaché i Peking. Dessvärre är det också svårt att glömma statsministerns famösa stabilitetsuttalanden om politiken i Kina. Nyligen angrep Pierre Schori USA för att landet skulle söka skapa ett skyddssystem mot angripande missiler, som bl.a. skulle kunna skydda de asiatiska demokratierna mot angrepp. Demokratierna har ett legitimt behov av att söka skydd mot angripande missiler. Det som primärt ska kritiseras är diktaturens hot mot demokratin. Sverige och EU måste markera att det inte är acceptabelt med hot mot grannar. Detta måste också drivas av Sverige inom ramen för den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Sverige måste alltid stå på demokratins sida. Lika lite som det var moraliskt försvarbart att Sverige stod neutralt mellan demokrati och diktatur under det kalla kriget i Europa är det i dag försvarbart att stå neutral mellan demokrati och diktatur i Asien. Vi måste stödja de demokratiska krafterna i Kina. Vi måste uppmärksamma de oppositionella som löpande förtrycks. Vi måste kritisera Kinas konventionella och nukleära upprustningar, som hotar stabiliteten i regionen. Vi måste avvisa Kinas aggression mot grannar. Vi måste kräva respekt för mänskliga fri och rättigheter för alla i Folkrepubliken Kina. Vi måste använda den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken för ett gemensamt agerande och förhållningssätt. Vi måste uppmuntra ökad handel, som skapar välstånd, underblåser uppbyggnaden av marknadsekonomi och öppnar Kina för kontakter som driver fram krav på demokrati. Vi måste också kräva att Folkrepubliken Kina börjar ta ansvar i FN:s säkerhetsråd. Det behövs en ny svensk linje gentemot Folkrepubliken Kina.

Fru talman! I slutet av sitt anförande kom Sten Tolgfors in på den upprustning som pågår och den debatt om upprustning som pågår i USA. Anledningen till att utrikesministern protesterade mot nya antimissilsystem är framför allt att de bryter mot de nedrustningsavtal som har ingåtts. Jag vill därför fråga Sten Tolgfors: Hur ska vi kunna kritisera kärnvapenupprustning i andra delar av världen, om Sten Tolgfors menar att vi ska vara tysta när supermakten USA bryter mot ingångna avtal?
Fru talman! Poängen i min kritik mot regeringens och Pierre Schoris agerande är att de placerar skulden för upprustningen på fel plats. Man börjar med att kritisera - det gjorde Schori i Aftonbladet - att USA tillsammans med demokratierna i Asien vill bygga upp ett skyddssystem. Man säger att Folkrepubliken Kina på grund av detta tvingas att upprusta, men förhållandet är precis det omvända: att Folkrepubliken Kinas konventionella och nukleära rustningar skrämmer de människor som bor i Asiens demokratier och gör att det där finns en efterfrågan på ett skyddssystem mot en aggressiv diktatur. Jag delar vidare helt uppfattningen att det är mycket beklagligt att uppbyggnaden av ett skyddssystem skulle orsaka att avtal med eller relationer till Ryssland skulle äventyras, men min poäng här i dag var att betona att det finns ett hot i Asien och att det är det som i första hand ska kritiseras. Man ska inte göra som man i Sverige av tradition har gjort i decennier, kritisera den som man vågar kritisera, dvs. den stora demokratin, men inte den största diktaturen, som har aggressiva ambitioner.
Fru talman! Om jag tolkar Sten Tolgfors välvilligt instämmer Sten Tolgfors i min kritik av den amerikanska upprustning som ett antimissilsystem skulle leda till, eftersom det bryter mot ingångna avtal om kärnvapennedrustning. Om jag tolkar Sten Tolgfors lite mer fientligt ska vi enligt honom när USA, som Sten Tolgfors kallar den största demokratin i världen, upprustar tala om andras upprustning i stället för om USA:s. Jag menar att en konsekvent svensk hållning måste innebära att vi protesterar mot alla som saboterar nedrustningsarbetet och bryter mot ingångna avtal.
Fru talman! För att ta fasta på det sista som Lars Ohly sade skulle det vara intressant att få höra honom kritisera Folkrepubliken Kina, som är den stormakt som i dag utövar aggression mot sina grannar, som hotar demokratin med invasion, som avfyrar robotar mot demokratier och som fruktar demokratins och marknadsekonomins exempel, därför att det hotar den härskande klassen i det egna landet. Detta har jag aldrig hört Lars Ohly uttala någon kritik mot, men jag uppmanar honom att efteranmäla sig i den här debatten och göra just detta: kritisera vad Folkrepubliken Kina sysslar med i detta sammanhang. National Missile Defense är ett defensivt system. När man ser på vad demokratierna i Asien tycker om det är det tydligt att det just handlar om att skydda mot de missilupprustningar som Kina och Nordkorea står för. Men frågan gäller, Lars Ohly, att kunna se vad som är orsak och verkan. Det är inte så att demokratiernas efterfrågan på ett skyddssystem driver på Folkrepubliken Kinas rustningar. Det är tvärtom så att Folkrepubliken Kinas rustningar framtvingar att demokratierna söker skydd. Det handlar om att placera skulden på rätt ställe. Detta har Sverige haft svårt att göra i många år, och man har svårt med det också här. Detta har i dagens debatt och vid andra tillfällen visats av Lars Ohly, Anna Lindh och även Pierre Schori.

Fru talman! Det råder i dag ingen tvekan om att kvinnors rättigheter ingår i begreppet mänskliga rättigheter. Kvinnor är jämbördiga med män och har okränkbara rättigheter. Trots detta pågår det ett krig mot kvinnor, så vardagligt att det röner bara liten uppmärksamhet. Det är antingen som i Pakistan ett öppet krig eller som i Sverige ett tyst medgivande. Pakistan ratificerade 1996 FN:s konvention om avskaffande av allt slags diskriminering av kvinnor. Amnesty International konstaterar att landets regering varken har lämnat någon rapport eller vidtagit några åtgärder för att skydda kvinnors mänskliga rättigheter. En viktig del i denna konvention är kvinnors rätt att fritt välja make. I Pakistan är alla äktenskap arrangerade. En man som precis dödat sin dotter för att hon gift sig med den hon älskar säger: "Vem kan låta sin dotter ägna sig åt otillåten kärlek?" Straffet för en kvinna som begår äktenskapsbrott är tio års fängelse. Hennes brott behöver inte bevisas. Det räcker med att att hon tittat på sin manlige kusin för att hon ska dömas. Innan det pakistanska samhället tar ut sin hämnd har maken ofta själv tagit ut hämnd genom att hälla syra över kvinnans ansikte och kropp, s.k. syrabränning. En av tio kvinnor överlever detta. Situationen för kvinnorna i Pakistan har förvärrats de senaste åren. "Kvinnorna i Pakistan är defekta", säger en pakistansk man. Och världssamfundet håller med. Ingen reagerar, inga sanktioner riktas mot Pakistan för att minst 10 000 kvinnor årligen stenas, syrabränns, misshandlas, torteras eller mördas i landet. Hedersmord anses inte som ett brott mot mänskliga rättigheter i de flesta västdemokratier, inklusive Sverige. Visst hävdar vi att mord är brott mot mänskliga rättigheter, men borde då inte den kvinna som hyser välgrundad fruktan för hedersmord få uppehållstillstånd i Sverige? Flera hundra iranska kvinnor lever gömda här därför att de hyser välgrundad fruktan att stenas till döds om de avvisas. En 19-årig kurdisk kvinna mördas därför att hon ville välja sin make. Genom att Sverige accepterar arrangerade äktenskap med hänvisning till att det är ett traditionellt kulturmönster accepterar Sverige också manssamhällets rätt att mörda de kvinnor som vägrar att gifta sig av något annat än kärlek. Menar vi allvar med alla deklarationer om internationell solidaritet måste Sverige med kraft i alla internationella sammanhang driva pakistanska, iranska, kurdiska och alla andra kvinnors mänskliga rättighet att fritt få välja make. Vi borde också med kraft hävda att arrangerade äktenskap är ett traditionellt kulturmönster som inte accepteras i Sverige. Vi borde anse att hedersmord är ett brott mot mänskliga rättigheter. Så, fru talman, till en helt annan del av världen. För någon tid sedan diskuterade säkerhetsrådet hiv/aids. Det var en för säkerhetsrådet ny fråga. Hittills har man ägnat sig åt att försöka lösa väpnade konflikter, som är den enklaste delen av säkerheten i världen. Orsaken till väpnad konflikt är ofta fattigdom, förtryck av minoriteter och samhällen där rika bygger murar med glassplitter för att stänga ute de fattiga. Ytterst handlar det om att ett land inte lyckats leva upp till vad som är mänskliga rättigheter. Jag välkomnar säkerhetsrådets beslut och diskussion. Men det går inte att undvika frågan: Är det den rika västvärldens skräck för hiv aids - som gör att vi glömmer de största dödsorsakerna i utvecklingsländerna? Under två veckor har jag, tillsammans med Carina Hägg och Ewa Larsson studerat sexuell och reproduktiv hälsa och hiv/aids i Uganda och Zambia. Sverige har under flera år varit en aktiv biståndsgivare. Det samlade intrycket är att Sverige, under partnerskapets ledstjärna, måste fortsätta med sitt bistånd till de båda länderna. Det är, som en läkare i Uganda uttryckte det, "omöjligt att ta en halv magnecyl eller ge en halv dos med antibiotika". Vi måste också ha tidsperspektivet klart för oss och vara beredda att stanna kvar i dessa båda länder under en lång tidsperiod. Man har kommit olika långt i sina strävanden. I Uganda finns en nationell samling kring den sexuella och reproduktiva hälsan i syfte att minska mödra och spädbarnsdödligheten och för att förhindra spridningen av hiv aids som en nationell angelägenhet. Man har också lyckats i sitt arbete. Frekvensen smittade har planat ut och ligger nu på 10 %, och den sjunker bland 15-19-åringar. Hiv/aids är nu den sjätte största dödsorsaken. Större dödsorsaker är t.ex. Mödradödligheten är ett stort problem. Huvudorsakerna till att kvinnorna dör i barnsäng är blödning, illegala aborter och sepsis, dvs. blodförgiftning. I Uganda är abort illegal, vilket leder till att många unga flickor använder sig av precis samma metoder som vi gjorde när vi var unga: kör upp stickor i livmodern, dricker svagt gift, stoppar upp örter i slidan. 43 % av alla graviditeter är tonårsgraviditeter, många av dem oönskade, beroende på den bristande tillgången på p-piller och kondomer. Zambia kom i gång med sitt arbete senare än Uganda, vilket har gjort att det varit svårare att diskutera sexuell och reproduktiv hälsa och hiv/aids. Under vår vistelse lyfte president Chiluba upp hiv/aids som en nationell angelägenhet när han öppnade parlamentet. Detta kommer med all säkerhet att leda till att Zambia blir ett öppnare samhälle vad gäller dessa frågor. I Zambia är 20 % av befolkningen smittad. De flesta är i åldern 20-40 år. En hel produktiv generation slås ut. Man anställer två personer därför att man vet att en kommer att dö. Kistorna ställs på rad i en kollektiv begravning. Efter fem år grävs kropparna upp för att ge plats till nya döda. I båda länderna saknas välfärdssystem; i stället blir det den utvidgade familjen som får ta ansvaret för barnen. Zambia räknar med en miljon föräldralösa barn i år. Alla åtgärder sätts därför in i de båda länderna för att få stopp på spridningen av bl.a. hiv/aids. Männen uppmanas att vara trogna sina fruar i stället för att ha älskarinnor eller köpa sex. Våldtäkter är vanligt förekommande, och männen förmanas att inte våldta kvinnor. Det är tradition att en man ska ha samlag med sin avlidne brors hustru för att rena henne. Männen uppmanas att sluta med denna tradition. Sugardaddies och sugar-mummies tar sig an en ung flicka eller pojke för sexuella tjänster, samtidigt som han eller hon försörjer barnens familjer, eftersom ju yngre barnen är desto mindre är risken att de har hiv aids. Samtidigt med kampen mot hiv/aids måste också budskapet om kvinnors rättigheter gå fram. Män ska inte våldta kvinnor, därför att kvinnor har rätt till sin egen kropp, inte enbart beroende på smittorisken. En man ska inte ha samlag med sin svägerska, inte därför att han kan överföra hiv/aids utan därför att svägerskan inte är ett arvegods. Små barn ska inte användas för sexuella tjänster därför att de har rätt till sin egen kropp och ett liv utan förtryck och utan sexuellt utnyttjande. Det är viktigt att Sverige i det fortsatta biståndet till Uganda och Zambia - och till andra länder för den delen - kräver denna gender-analys. De kvinnor som arbetar med gender-analys och kvinnors rättigheter måste få stöd i sin kamp för kvinnors rättigheter. RFSU driver sedan några år ett projekt i Kafue i Zambia som vilar på just dessa värderingar. Det projektet är värt efterföljare! Fru talman! För att kvinnors rättigheter ska bli mänskliga rättigheter, inte bara teoretiskt och på papperet, krävs att länder som Sverige i alla internationella sammanhang lyfter fram dessa frågor. När nu frågan om hiv aids. Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter!

Fru talman! Demokrati, solidaritet och människovärde är inte bara tomma ord. De genomsyrar det svenska samhället och den svenska barnomsorgen. Det som är en självklarhet för oss har vi nu OECD:s ord på. I den rapport där man jämför förskoleverksamheten i olika länder imponerar Sverige. Välfärdssamhällets stöd till barn och barnfamiljer ges högt betyg. Men det är inte bara i vårt eget land som vi ska värna om barnen. Vår solidaritet ska sträcka sig längre än så. Den ska omfatta alla barn. Trots att det är tio år sedan världens länder skrev på Förenta Nationernas konvention om barnens rättigheter kränks tusentals barn varje dag. Det är barn som arbetar när de borde få utbildning, barn som skickas ut i krig när de borde få leka och kramas och barn som berövas sin barndom och bär med sig trauman för resten av livet. Vi måste visa att vi bryr oss lika mycket om vad som händer med den uppväxande generationen i Uganda, Sudan och Afghanistan som här hemma. Vi måste sätta politisk press på företag som utnyttjar barn i skadligt barnarbete för sin egen vinnings skull. Vi måste kräva att regeringarna uppfyller alla delar av barnkonventionen, inte minst artikel 32, som innebär en absolut skyldighet att göra allt för att stoppa ekonomiskt utnyttjande av barn. I krig är det alltid barnen som är de stora förlorarna. Mer än två miljoner barn har dött i krig de senaste decennierna. Ett sätt att arbeta mot detta är att försöka höja åldersgränsen för rekrytering till väpnade styrkor. Tyvärr går detta arbete trögt. Särskilt beklagansvärt är att USA, som för övrigt inte ens har anslutit sig till barnkonventionen, är en av motståndarna och hävdar att en åldersgräns på 18 år skulle försvåra möjligheterna att rekrytera pojkar och flickor till det amerikanska försvaret. Priset för den sortens politik får betalas av barn någon helt annanstans. Fru talman! När vi nästa gång kommer att ha den utrikespolitiska debatten är Sverige ordförandeland i EU. Vår kanske främsta prioritet blir utvidgningen av EU. Men har vi egentligen ägnat några tankar åt hur barnen har det där? Har vi insett att många barn och ungdomar i flera av ansökarländerna lever under svåra umbäranden? Förra året gav Unicef ut en rapport om barnen i Central och Östeuropa och i det forna Sovjetunionen. Rapporten har det omskakande namnet Generation in Jeopardy, En generation i fara. Vad är det då man berättar om? Jag ska inte redogöra för hela rapporten, men låt mig ta några exempel som vi kan reflektera över. Vi ser våra baltiska länder som nästan klara med sin omställning till EU-länder. Bilden är att de är ekonomiskt relativt framgångsrika. Men sanningen är att när Sovjetunionen kollapsade, då kollapsade också de baltiska staternas ekonomier. De har mödosamt byggts upp, men till priset av en enorm social kostnad, inte minst för barnen. Den nödvändiga omställningen gjorde att arbetslösheten blev skyhög och inkomsterna i många familjer sjönk. Sociala problem som alkoholism och familjeproblem ökade. 1994 levde över 50 % av barnen i Lettland under fattigdomsgränsen, nästan hälften av barnen i Litauen och Barnomsorg och förskoleverksamhet har minskat dramatiskt. I Lettland och Litauen är det mindre än hälften av barnen som nu har tillgång till detta, om man jämför med situationen före omvälvningarna. Barnens och ungdomarnas frustration uttrycks i våld och t.o.m. mord. Ungdomsmorden i de baltiska länderna är åtta gånger fler än i Centraleuropa. Jag tycker att det är viktigt att vi inte bara kräver ekonomiska och lagliga förbättringar utan också inser att barnen får betala ett pris som kräver omvärldens engagemang. De senaste åren har vi talat mycket om hemlöshet. Men blickarna har stannat i den egna staden och det egna landet. Problemen med hemlösa barn i Öst och Centraleuropa är mycket stora. Fattigdom, krig, konflikter och försummelser av barnen har lett till att många barn tvingats ut på gatorna. I Moskva räknar man med 60 000 stycken, i Budapest mellan 10 000 och 12 500. Även i Bukarest finns stora skaror hemlösa barn och ungdomar. Eftersom vi alla är så glada att muren föll och att länder som förut varit utsatta för kommunistiskt förtryck nu är demokratiska verkar det som om vi vill undvika att tala om de problem som förändringen från diktatur till demokrati faktiskt för med sig också på det sociala planet. Men det gynnar ingen, allra minst barnen. Jag hoppas att Sverige under sitt ordförandeskap kan se till att skynda på kandidatländernas fulla inlemmande i EU och att de då får del av vårt välstånd. Det skulle väl vara befriande om en del av de stora bidragen till jordbruket i EU i stället kunde gå till att bygga upp en bättre infrastruktur för barnen i Östoch Centraleuropa. Nästa år ska Utrikesdepartementet presentera en skrivelse för riksdagen där den nu pågående översynen av internationella barnfrågor ska presenteras. Jag förutsätter att de frågor som jag nu har tagit upp kommer att ges stort utrymme och att regeringen har lyckats hitta nya vägar att hjälpa och stödja världens utsatta barn. Det är vår skyldighet som politiker att ständigt påminna om hur barn exploateras och att arbeta för förbättringar. Annars är vi också medskyldiga.

Fru talman! Jag kommer att tala om en del av utrikespolitiken, nämligen säkerhetspolitiken. Jag tog till ett anförandetrick, nämligen att slå upp ordet säkerhetspolitik i Norstedts stora svenska ordbok via min dator här på riksdagen. Norstedts förklarar det så här: "säkerhetspolitik, sammanfattningen av de åtgärder en stat vidtar för att bevara sin nationella säkerhet". Det tycker jag förpliktigar. Vi moderater vill att Sverige ska driva en aktiv säkerhetspolitik. En sådan politik kräver stöd av ett militärt försvar som är aktivt och insatsberett samtidigt som förutsättningar för en framtida upprustning bibehålls och utvecklas. Det ställer krav på en verklighetsförankrad politik som tar vara på möjligheterna till samarbete över gamla nationsgränser och mellan folken som motverkar de hot och de osäkerheter som i dag finns. Läget i Europa i dag ställer betydligt större krav på svensk försvars och säkerhetspolitik än vad det gjorde under det kalla kriget då spänningen mellan öst och väst var det säkerhetspolitiskt dominerande faktumet. Internationella insatser är modeordet för dagen i debatten om försvars och säkerhetspolitiken. I den debatten har det från regeringens sagts väldigt många fina ord om Sveriges deltagande i militär krishantering. Men när det verkligen gäller har både viljan och förmågan saknats. Ett av de tydligaste bevisen är hemtagandet av den svenska bataljonen i Bosnien för att kunna finansiera en insats i Kosovo. Kosovoinsatsen, som är mycket lovvärd, skedde tyvärr på bekostnad av det mycket framgångsrika svenska engagemanget i Bosnien. Som sagts flera gånger tidigare i debatten i dag kom Sverige sist i Kosovo. Det är ett misslyckande för Sveriges ambitioner att bidra till freden i Europa. Regeringen och försvarsministern har också talat sig varma för vilka konster det svenska försvaret ska kunna utföra i framtiden. Inte heller här har det saknats ord. Men när jag läser propositionen om det nya försvaret tycker jag att det saknas både resurser och förutsättningar för att detta ska bli verklighet. Sverige ska ha möjlighet att påverka skeendet i vår närmaste omvärld. I dagens läge fordrar detta att vi har både vilja och förmåga att utnyttja våra militära resurser för krishantering och för att delta i internationella insatser på olika sätt. I förlängningen ligger naturligtvis förhoppningar om möjligheter att minska risken för att vi i Sverige ska behöva hamna i situationer som innebär hot mot vår handlingsfrihet, våra vitala intressen och vår självständighet. Här vill jag framhålla att försvarets utformning och inriktning inte bara är en intern fråga för försvarspolitiker, överbefälhavaren och officerare. Försvarets inriktning måste vara en direkt följd av de krav som vår säkerhetspolitik ställer. Vi får inte avhända oss möjligheten att skapa förutsättningar för att aktivt kunna använda försvaret som en del i den dagliga säkerhetspolitiken. Grunden för försvaret måste alltid vara att vi kan försvara landet mot invasion och ockupation. Till detta kommer att alla insatsförband ska kunna delta i fredsframtvingande eller fredsfrämjande operationer. Det finns en minsta kritisk massa för att vi i det svenska försvaret ska kunna personal och materielförsörja förband för internationella insatser. Jag påstår att om regeringens politik genomförs innebär det att försvarets kritiska massa helt enkelt blir för liten. Vi kommer varken att klara av att försvara vårt eget territorium eller att ta vår del av ansvaret för militär krishantering. Fru talman! Vi i Sverige måste aktivt kunna ta vår del av ansvaret för fred och säkerhet i Europa och i övriga världen. Ett avgörande instrument för att göra detta är ett väl fungerande svenskt försvar av tillräcklig storlek.

Fru talman! Murad Artin talade tidigare om det svårhanterliga förhållandet mellan folkrätten och mänskliga rättigheterna och problemen att kunna hantera detta dilemma i den stormaktspolitiska situation vi lever i. Det är enligt folkrätten förbjudet att föra krig. Saddam Hussein beck ett sådant brott när han angrep Kuwait. Svaret blev Operation ökenstorm, där sannolikt över 100 000 människoliv gick till spillo. Operationen hade FN:s stöd. FN har sedan följt upp kriget med sanktioner mot Irak. I nio år har Irak utsatts för ekonomisk blockad. Syftet har varit att framtvinga eftergifter från den irakiska ledningen avseende vapeninspektionen och avveckling av massförstörelsevapen. Sanktionerna var då i grunden viktiga och riktiga åtgärder. Men vem lider av detta nu? Inte Saddam Hussein, men väl det irakiska folket. Enligt norska Rädda Barnen har över 1,5 miljoner människor dött som en följd av sanktionerna. Vad gör man när sanktionerna drabbar lika många som folkmordet på armenierna? Vidare har USA och Storbritannien på egen hand och utan sanktion från FN bombat Irak. Fortfarande lider Iraks befolkning. Fortfarande svälter tusentals barn ihjäl eller dör av annars lätt botade sjukdomar. Saddam Hussein sitter kvar - i orubbat bo. Det är en smula egendomligt att detta i så ringa grad bekymrar de bombande stormakterna och att bombningarna tycks ha motsatt effekt. Även om tillgängligheten på livsmedel har ökat efter den s.k. olja-för-matöverenskommelsen med FN har den långvariga bristen på näringsriktig mat och det dåliga allmänna hälsoläget fått förödande konsekvenser för en hel generation. Sverige bör i FN verka för att livsmedels och medicinsanktionerna mot Irak helt upphävs. Fru talman! När det gäller kampen för mänskliga rättigheter riktas våra blickar ofta mot Mellanöstern och de länder där islam är dominerande religion - främst mot Iran. Den 18 februari är det parlamentsval i landet. Det ser ut att bli en kraftmätning mellan dem som stöder Khatemi, som anses vara mer framstegsvänlig, och de konservativa grupperna inom regimen. I svenska medier har Khatemi framställts som en möjlighet till en mer demokratisk och mänsklig regim i landet. Förändringarna sker mycket snabbt. Pressen har slagit sig till en yttrandefrihet som tidigare inte ens var tänkbar. Det politiska klimatet förändras snabbt. Likafullt utövar de konservativa krafterna stor makt och innehar viktiga positioner i samhället - inte minst bland krigsmakten, domstolarna och polisväsendet. Samtidigt som allt större rikedomar samlas i de korrumperade mullornas händer strejkar arbetarna - främst oljearbetarna - för att de inte fått sina löner på flera månader. Detta betyder att spänningarna i samhället ökar. Man närmar sig en situation där vad som helst kan hända. Brotten mot de mänskliga rättigheterna fortsätter. Fortfarande hänger de ännu ej verkställda dödsdomarna över studentledare som Akbar Muhammadi och Mariam Shansi. Samtidigt går underrättelsetjänstens professionella mördare fria - dvs. de som mördat studenter, intellektuella, författare, konstnärer, religiöst och politiskt oliktänkande. Vi står inför en utveckling som plötsligt kan få mycket hög fart, eftersom de maktägande mullorna i dag i folkets ögon för många inte ens framstår som goda muslimer utan endast som makthungriga, giriga och korrupta. När det gäller den kritiska dialogen som Europas politiska ledare försökt att upprätthålla torde det i dag vara svårt att fastställa vem man egentligen talar med i denna dialog. Förr eller senare kommer den process som pågår i Iran att nå sin kulmen. Vad som kommer att ske är svårt att förutsäga. Men det måste vara vår förhoppning och strävan att den inte leder fram till nya våldsamma utbrott som skedde när shahen störtades. Det hoppingivande är att det iranska folket kräver sina mänskliga och politiska rättigheter. Det val som kommer att äga rum är inte demokratiskt. Det kan ändå bli ett steg i en reformprocess. Men eftersom det s.k. väktarrådet förbjudit vissa kandidater att ställa upp, och vi vet att regimens olika fraktioner har en benägenhet att i krissituationer sluta sig samman, kan valutgången också bli ett tillfälligt bakslag. Situationen i Iran är sådan att utvisningar dit måste ske med yttersta restriktivitet. Sverige måste på olika sätt stödja de demokratiska krafter som finns i Iran och i internationella forum ta initiativ som påskyndar en demokratisk utveckling och respekt för de mänskliga rättigheterna.

Fru talman! Kriser och krig ska undvikas, anför utrikesminister Anna Lindh och talar om EU samarbete. Och det är väl knappast någon här som bestrider ministerns statement. Sätten kan dock vara många, och definitionen på vad som är kris och krig varierar. Jag tänker här ta upp några erfarenheter från resor i Uganda och Zambia och ge min definition. Jag tänker ta upp dem ur ett kulturellt perspektiv. Kulturmönstren avgör ofta hur ett land ser på krig och kriser och hur man väljer att hantera situationen. I Uganda, som har en ny konstitution sedan 1996, hotas homosexuella av dödsstraff, detta trots att landet har kommit längst i Afrika och avser att stoppa aidsepidemin och trots att man på ett i övrigt mycket förtjänstfullt sätt arbetar med sexualupplysning. Man säger att ca 10 % av befolkningen är hiv/aidssmittad. Hur man kan nämna en sådan bestämd siffra är svårt att förstå eftersom man saknar resurser för att göra test. Är det här en krissituation? Självklart anser de flesta i Uganda det, och det borde vi också göra. Hur stöder då världen Ugandas arbete? Jag menar att mer ekonomiskt stöd borde gå till just kultursatsningar. Via sång, musik och teater nås alla människor, dvs. även männen nås. I Taso utanför Kampala - det var där som aids först uppmärksammades internationellt - stöder vi i Sverige via biståndsorganisationer en klinik som arbetar med kultur för att sprida budskapet att det går att leva med hiv/aids. En fantastisk kör, där de flesta är smittade, är ute i byarna och på gatorna och sjunger om sitt liv med smitta, om sitt ansvar att inte smitta andra och om sina möjligheter att leva med sin smitta. De inger hopp mitt i all förtvivlan. I många delar av världen, fru talman, är det fortfarande svårt att tala om sex och samlevnad. Dock ej i Uganda. Tidningen New Vision, ett regeringsorgan, är ett föredöme av frispråkighet. Där har vi en del att lära. Det är nog inte många parlamentariker som har diskuterat könsstympning med en vice president. Men det har Ulla Hoffmann, Carina Hägg och undertecknad gjort. Han påstod att könsstympningen i Uganda är symbolisk, men han kunde inte riktigt redogöra för vad den symboliserar. Här kan teater fungera som en befriare från ett kulturellt beteende som ingen i dag riktigt kan förklara, men som resulterar i en mödradödlighet över allt förnuft. 50 % av besökarna på en klinik i bergen Egon var kvinnor med komplikationer i samband med barnafödande och abort som är förbjudet men som tillämpas flitigt. Regeringen arbetar aktivt med att försöka få kvinnorna att inte gifta sig när de är 12 år utan vänta tills de är 18. Man vill också att kvinnorna ska vägra sex utan kondom. Hälsoministern sade att till slut är mannen så kåt att han går med på att använda kondom. Men mannens ansvar glömde han bort. Han sade heller ingenting om att mannen kanske spöade upp kvinnan i stället och sedan våldtog henne. Och till sist: Borde inte vi i Sverige och andra länder officiellt fördöma Ugandas hot om dödsstraff mot homosexuella? Kulturella beteenden kan ta sig många uttryck. I norra Uganda vid gränsen till Sudan rövas ugandiska barn bort av en krigisk, fanatisk, religiös sekt. De hjärntvättas att förakta sitt tidigare kulturella liv och endast hedra den kristna guden. När hjärntvätten är klar uppmanas barnen att gå tillbaka till sina byar för att mörda föräldrarna och bränna byn, allt i den kristna gudens namn. I deras egen mer naturbetonade religion hedras den bördiga röda jorden i detta Uganda som kunde vara jordens paradis. Den tron ska förintas från jorden enligt sektens sätt att sprida sin syn på kristendomen som den enda rätta religionen i världen. Vi ska självklart via bistånd stödja kvinnor. Det är de som bär upp familjen och står för en stor del av matförsörjningen. De afrikanska kvinnorna behöver stöd för att bli självförsörjande och ekonomiskt självständiga i stället för att bli övergivna när mannen förstår att kvinnan är hivsmittad och går till en ny kvinna. Men vi bör också utkräva ansvar av männen. I Zambia stöder svenska Sida tillsammans med hälsodepartementet i Zambia teaterklubben Profound. Och de gör verkligen skäl för namnet. Den kväll som Carina Hägg och jag besökte teatern spelades en föreställning skriven och producerad av Kabwe Kasoma. Den handlade om kvinnan som offer, men det var mannens roll som lyftes fram. Det var han som gjorde henne till offer. Under två och en halv timme problematiserades våldtäkt, misshandel i hemmet, nödvändigheten av att amma sitt barn, spridande av aids, kvinnans utsatthet och ekonomiska beroende men framför allt mannens rätt till tolkningsföreträde i alla situationer. Detta gjordes i rappt tempo och på ett mycket självironiskt sätt. I publiken satt 75 % män. De levde sig in i föreställningen på ett sätt som sällan skådas i väst. De skrattade, ojade sig, kom med egna repliker och skruvade generat på hela kroppen med skammens rodnad på kinderna, allt i en salig blandning. Jag lovar att de hade en hel del med sig hem att sova på. Men biljetten kostar pengar, vilket direkt utesluter de 72 % av befolkningen som lever på mindre än 8 kr om dagen. Här borde Sverige satsa mer. Kontaktnätet är redan uppbyggt. Att män är viktiga att nå när det gäller jämställdhetsarbete är i dag en självklarhet i Sverige. Att män har ett ansvar för sin säd är i dag något som det sällan talas om i Afrika. Och så fortsätter aids att spridas. Att kulturella beteenden ibland är oförklarliga börjar vi alltmer förstå. Efter tre dagar i Zambia kom det till vår kännedom att 86 % av alla samlag genomförs med dry sex. Vi hade aldrig hört talas om det här fenomenet. Men det visade sig att för att det ska gå fort för mannen ska slidan vara torr. Det uppnås genom att kvinnan för in bark i vagina eller äter slemuttorkande medicin. Slidan blir självklart sårig av detta torra samlag och så sprids aids ännu mer. Sanslöst! Varifrån kommer torrt sex? Jo, mannen ska genom snabb utlösning direkt efteråt kunna prestera en orgasm till, inte nödvändigtvis med samma fru eller samma kvinna. Det här fenomenet, dry sex, är nu enligt säker källa på väg att spridas i USA. Fru talman! FN:s säkerhetsråd har nu tagit upp att aids inte kan ses som en hälsofråga längre utan ska ses som en säkerhetsfråga. FN:s representant i Zambia talar om en social kris i Afrika då över 20 % av befolkningen är hiv/aidssmittad. Via FN måste vi också blottlägga ländernas egna egoistiska intressen i utrikespolitik och bistånd. USA:s volym på biståndet till Afrika under ett år motsvarar vad man lägger ned i Kosovo på en dag. Bläddra i en nyhetstidning med föresatsen att hitta nyheter från Afrika och se vad du finner! Det är inte många spaltmeter, det. Sverige har en uppgift att lyfta Afrika på dagordningen inte bara de dagar som statsministern är på turné. Det finns 16 kvinnor i det zambiska parlamentet. De menar att kvinnorna i Zambia aldrig har fått lära sig att säga nej. De är uppfostrade att göra som mannen säger att de ska göra. Deras sexuella upplevelser finns över huvud taget inte med på dagordningen. Till sist, fru talman, träffade vi också Zambias nationella dansgrupp. Snacka om proffs. Jag kan se dem framför mig på turné med Rikskonserter spela på Falu folkmusikfestival och i Hultsfred. Våra svenska ungdomar som älskar att dansa till trummor skulle hänföras av deras skicklighet. På så sätt kan också kulturbistånd hjälpa oss att bearbeta våra egna fördomar om svarta människor och få oss att se de olika kulturernas olika kvalitet. Musik och dans är gränslösa. Genom att sprida världens musik motverkar vi kommande krig och öppnar för ökad förståelse mellan människor.

Fru talman! Jag vill börja med att citera vad utrikesministern sade i slutet av sitt anförande: "Fjolårets Kosovoflyktingar bygger upp sina förstörda hus. Svenska soldater levererar mat till serber i en isolerad by. Skräckslagna familjer gömmer sig undan stridsvagnar i Tjetjenien." Dessa exempel utgör en del av utrikesministerns beskrivning av 2000-talets utrikespolitiska utmaningar och, som hon säger, "vårt ansvar - i samarbete - i Norden och Östersjöområdet, i Europa och i världen". Det här är i sanning stora uppgifter som verkligen måste tas på allvar och som innebär konkreta åtaganden. Det innebär också att vi svenskar ska vara med och bära vår del. Vad jag vill ta upp är läget för vår faktiska förmåga att leva upp till dessa åtaganden och vad det ställer för krav på t.ex. försvar och polis, som är de som faktiskt kan göra någonting i de situationer som utrikesministern beskriver. Konflikt och krishantering innebär i praktiken att Sverige ska kunna ingripa med fredsstyrkor och poliser. Ibland hänvisas det till att det inte är det man menar, utan man ska förebygga kris och konflikt på andra sätt. Det är naturligtvis det mest önskvärda, om det vore så enkelt. Att ingripa tidigt i en konflikt mot parters vilja är nu en gång en mycket svår fråga och ofta omöjligt. När det kommer till kritan är krishantering vår förmåga att ställa upp med militära och civila resurser. När vi ställer oss bakom åtagandet att Europa ska klara sin egen krishantering anser vi moderater att det ställer krav på att vi vågar tydliggöra och ta oss an uppgiften redan på hemmafronten. Regeringens politik under det senaste året har inneburit mycket stora brister i den förmågan. Som tidigare talare har tagit upp tog det ett halvår innan den fredsstyrka vi skulle delta med i Kosovo var på plats. Oförmågan att avsätta resurser och fatta politiskt beslut var mycket tydlig. Den svenska bataljonen i Bosnien drogs in utan förvarning, trots att de svenska insatserna hade behövts för lång tid framöver. Att även andra europeiska länder agerade lika illa gör det minsann inte bättre. Att vi nu har ställt oss bakom att bygga upp EU:s förmåga att hantera kriser ställer också krav. Det får inte innebära en byråkratisk papperstiger. Den amerikanske försvarsministern William Cohen varnade i förra veckan just för detta. Det är en lång väg EU har att gå för att bygga upp en trovärdig och förtroendeskapande krishanteringsförmåga. Sveriges regering har sagt att vi ska kunna delta med två bataljoner i fredsoperationer. Samtidigt halverar man Sveriges försvar. Vad det här innebär är att man ska tredubbla rekryteringen och det ska ske från ett halverat försvar. Detta är en mycket svår ekvation, där regeringen faktiskt måste vara beredd att ställa upp med en lösning. Våra insatser kan naturligtvis inte villkoras med att vårt nedskurna försvar ska hinna spara fram medel. Förmågan att delta i krishantering på den civila sidan med svenska poliser kräver också åtgärder. Den europeiska förmågan att bidra till krishantering har visat sig ha väldigt stora brister. En stor del av FN:s insatser innebär civila polisinsatser för att skydda befolkningen och hjälpa till att bygga upp trygghet i just de situationer som utrikesministern beskriver. En tredjedel av FN:s insatser skulle i dag utgöras av civilpoliser, om de gick att få tag i. I Kosovo har EU, för att återgå till unionen, åtagit sig att bidra till den civila delen av krishanteringen. Men den förmågan har man inte heller. FN behöver och har begärt 6 000 polismän, men har fått knappt 2 000, varav EU-länderna bara svarar för något över hälften. Återigen, om vi menar allvar med att vara med och bygga upp en krishantering måste vi självklart först se till att vi har skapat resurser här hemma. I det här fallet är det att vi har tillräckligt med poliser. Under socialdemokratiskt regeringsinnehav har antalet poliser minskat och polisutbildningen dragits ned så att man knappt klarar situationen här hemma i Sverige. Det här rimmar naturligtvis mycket illa med att regeringen samtidigt säger att man ska klara av internationella insatser. I dag har Sverige med nöd och näppe lyckats rekrytera 150 poliser till internationella uppdrag. Begränsningen är inte att polismännen inte vill, utan att poliserna helt enkelt är för få och att länspolismästarna således inte kan släppa till fler. Situationen är nu sådan att man kan läsa arga insändare skrivna av poliser om hur många som måste vara borta på utlandsuppdrag. Självklart är det här ingen bra jordmån för att vi konstruktivt ska kunna bidra till att hantera kriser i Europa. Hur ska det gå nästa år, när vi ska leva upp till Schengenavtalet? Kommer vi över huvud taget att klara av några internationella insatser med poliser? Det räcker tyvärr inte med högtidliga deklarationer, det måste till verkliga insatser. Här har jag visat på två områden där regeringen måste ingripa omedelbart och lägga om sin politik för att vi ska kunna leva upp till de åtaganden som utrikesministern gör sig till tolk för. Den stora utmaningen, som man också kunde hoppas på, vore att Sverige också skulle kunna stå för ledarskap och visa vägen för en trovärdig kris och konflikthanteringsförmåga i Europa. Regeringen måste ändra sin politik så att vi inte har en enorm klyfta mellan retorik och verklighet. Risken är då att Europas förmåga förlorar förtroende, när det vi verkligen behöver är att lyckas med att bygga upp det förtroende för europeisk krishanteringsförmåga som är så nödvändigt inför framtiden.

Fru talman! I gårdagens Svenska Dagbladet hyllade folkpartiledaren Lars Leijonborg Nato som vår tids S:t Göran, alltid beredd att ingripa på de svagas sida mot demoner och diktatorer. "Nato är en säkerhetspolitisk success story", skriver Leijonborg och framställer bl.a. krigen i Bosnien och Kosovo som stora segrar över Milosevic, där Nato visat kraften. Segrar för vad och för vem, frågar man sig. Segrar för förnuftet och humaniteten? Vad har Nato och dess västallierade uppnått med tio års sanktioner mot och 78 dagars intensiva bombningar av Jugoslavien? Har stabiliteten i området förbättrats? Svaret är nej. Har flyktingsituationen i området förbättrats? Svar: Nej, den har drastiskt försämrats. I fyrtio år har USA bojkottat Kuba med målet att störta diktatorn Castro. Castro sitter kvar. Folket mår illa, främst på grund av sanktionerna. I tio år har USA och väst bojkottat och bombat Saddam Hussein sitter kvar, men miljoner människor, varav många hundratusentals oskyldiga barn, har dött av svält och brist på medicin. I tio år har USA och EU bojkottat och under våren 1999 bombat Jugoslavien med målet att avsätta diktatorn Slobodan Milosevic. Milosevic sitter kvar, folket lider. Folket lider av brist på mat, värme och medicin. Ett samhälle bringas på knä. Infrastruktur och försörjning slås ut. Försvagade människor omkommer. Det man gör är att plåga människor, plåga dem till underkastelse inför maktspråk, för att citera Olof Palmes ord från ett annat krig som drabbade människor, inte makthavare. I mitten av januari besökte jag för andra gången Jugoslavien. Den här gången ingående i en delegation för kommittén Solidaritet med Jugoslaviens folk - observera: solidaritet med Jugoslaviens folk - med Swedlund, tidigare chef för den svenska kustflottan, som sakkunnig värd. Vi besökte flyktingläger, soppkök och sjukhus i Uzice, Pozega, Cacak och Novi Sad, den sistnämnda en underbart vacker stad i Vojvodina i norra Serbien, där 26 etniska folkgrupper lever sida vid sida i bästa sämja och samförstånd. Den 19 januari blickar jag ut över Donau i Novi Sad. Jag fäster blicken på de tre sönderbombade broarna, varav en bar en huvudvattenledning som förstördes av bomberna och utestängde 35 000 människor på andra sidan floden från vanligt dricksvatten. Och så är det hela vägen. Den sociala situationen är alarmerande. I Kosovo, stort som Skåne och med en miljon människor, verkar 400 flyktingorganisationer. I Serbien med 10 miljoner invånare finns blott ett trettiotal flyktingorganisationer på plats. Sedan 1991 har över 800 000 flyktingar från Kroatien och Bosnien tagit sin tillflykt till Serbien och Montenegro. Därutöver har 300 000 människor under 1999 tvingats lämna Kosovo. Smärtgränsen är nära. Vårens Natobombningar har slagit hårt mot landets försörjning, el och värmetillförseln är tidvis avstängd, tiotusentals arbetsplatser är utslagna. Landet lider brist på livsuppehållande mediciner - insulinet är snart slut. USA har med tyst samförstånd av EU-länderna bl.a. stoppat importen av röntgenrör, något som fått mycket allvarliga konsekvenser för sjukvården i landet. Jugoslavien är i dag Europas fattigaste land. Över två miljoner - var femte invånare - lever under fattigdomsstrecket. Medelinkomsten är ungefär 400 kr per månad. Omkring en miljon människor får hjälp genom Röda korset, som har en väl fungerande verksamhet med kontor på 180 platser. Det är en fantastisk struktur och ett imponerande arbete både av de anställda och av de många oavlönade frivilliga. Var bomber, som i stor utsträckning drabbade civilbefolkningen, verkligen den enda utvägen för att stoppa våldet i Kosovo? Varför valde inte västmakterna någon av de möjliga utvägarna till en fredlig lösning i Kosovo? Frågan ställs i en intressant artikel av Gunnar Jervas, forskare vid Försvarets forskningsanstalt, FOA, i Finanstidningen den 5 februari. Jervas konstaterar att Belgradregeringen förvisso gjort sig skyldig till allvarliga övergrepp i Kosovo men att man tvekade att ta i med hårdhandskarna mot UCK - den kosovoalbanska gerillan. Först sedan gerillan hade lagt under sig betydande landområden, tagit kontroll över viktiga vägförbindelser osv. trappade serberna upp sina motattacker. Nato lät utan att ingripa UCK smuggla in mängder av vapen, vilket ytterligare skärpte motsättningarna mellan serber och kosovoalbaner. Belgrad förelades ett ultimatum med formuleringar som ingen självständig stat kunde acceptera. När Belgrad vägrade böja sig för detta ultimatum började Nato med EU:s goda minne att bomba i Kosovo och Serbien. Det var då de verkliga flyktingströmmarna satte i gång. Gunnar Jervas avslutar sin artikel med en fråga: "Som synes har det inte saknats tillfällen att lösa Kosovokonflikten på fredlig väg. Varför inget av dessa har tagits tillvara förblir oklart. Beror det uteslutande på oförmåga och inkompetens eller kan det möjligen ha funnits inofficiella motiv till att inte vilja pröva de fredliga framgångsvägar som faktiskt förelegat? Kan det till och med ha varit så att starka krafter ville ta tillfället i akt och visa vem som verkligen bestämmer?" Frazer, som besökte Balkan fem gånger under 1999, är ännu tydligare: "Det förekom inga förhandlingar. Detta diplomatiska initiativ, det s.k. Rambouilletavtalet, föreföll skräddarsytt för att tillhandahålla en ursäkt för krig." 20 grader inom stora delar av Serbien. De bombskadade kraftledningarna kunde tidvis inte klara av uppvärmningen av bostäderna. Samma dag som kölden slog rekord i Serbien träffades EU:s utrikesministrar i Bryssel för att diskutera om man skulle kunna gå med på att häva delar av sanktionerna mot Serbien, vilket begärts av Italien, Tyskland, Frankrike och Grekland. Sådana lättnader hade kunnat tillåta export till landet av olja för uppvärmning, mediciner och komponenter nödvändiga för att reparera vitala delar av den civila infrastrukturen. Men USA:s mest trogna vasaller i Europa, Storbritannien och Holland, motsatte sig lättnader i sanktionerna. "Det är inte värdigt en europeisk demokrati att lägga städer i ruiner. - Civilbefolkningen måste skyddas" framgår det i regeringens utrikespolitiska deklaration. Gäller inte detta också Jugoslavien? I deklarationen framgår vidare: "Fjolårets Kosovoflyktingar bygger upp sina förstörda hus. Svenska soldater levererar mat till serber i en isolerad by." Jag tänkte ställa ett par frågor till utrikesministern, men jag riktar dem till utrikesutskottets ordförande Viola Furubjelke. Hur ställde sig Sverige vid utrikesministermötet i Bryssel? Vad gör Sverige för att hjälpa den miljon flyktingar som i dag finns i Serbien? Det borde vara hög tid att häva de sanktioner som drabbar en oskyldig civilbefolkning och medverka till en återuppbyggnad av landet. Regeringsdeklarationen talar också om att "stabilitetspakten för sydöstra Europa är uttryck för en politisk vision om att regionen gradvis ska inlemmas i det europeiska samarbetet". Det är ett tema som utrikesutskottets ordförande Viola Furubjelke utvecklat i en intressant artikel i Östgöta Correspondenten den 25 januari under rubriken Norden förebild för Balkan. Men hur ska man kunna uppnå stabilitet på hela Balkan om det forna Jugoslaviens största nation - Serbien - lämnas utanför?

Fru talman! Eftersom Bengt Silfverstrand riktar sig direkt till mig med en fråga som i första hand gäller den artikel jag hade skrivit om ett nordiskt samarbete som en förebild för Balkan, vill jag gärna säga att målet för vår politik måste vara att överbrygga det hat som i dag existerar mellan olika folk på Balkan. Ett bra sätt att göra detta på är att genom biståndet och andra insatser av återuppbyggnadskaraktär främja och stimulera fram ett samarbete mellan samtliga folkgrupper. Man ska utifrån hjälpa till att föra samman dessa folkgrupper. Jag inser att det är oerhört svårt. Bengt Silfverstrands fråga om detta kan göras så länge Serbien står utanför är naturligtvis berättigad. Det är besvärligt så länge Serbien har Milosevic vid makten. Jag anser att vi bör stödja alla demokratiska krafter, den demokratiska oppositionen, i Serbien för att få en sådan situation till stånd att samtliga EU länder kan gå med på att lyfta sanktionerna. Det värsta som skulle kunna hända är att Serbien fastnar i långvariga sanktioner. Vi har sett - och det nämnde också Bengt Silfverstrand inledningsvis - vad detta har lett till i t.ex. Irak. Så länge sanktionsinstrumentet inte har förfinats bättre så att det träffar dem som faktiskt ska träffas bör man vara oerhört sparsam med dess användning. I dag sitter emellertid Serbien i karantän för en tid framöver. Jag hoppas att det inte ska bli långvarigt.
Fru talman! Tack för svaret, även om det kanske var något otydligt. Standardsvaret från regeringens sida har varit att så länge Milosevic finns kan sanktionerna inte hävas. Jag har svårt att se att det finns något exempel i världshistorien där djävulen blivit mer förhandlingsvillig ju mer förvärrat helvetet blivit. Där finns en opposition, där finns fria TV-kanaler. Under vårt besök skällde oppositionen varje kväll i sina egna TV-kanaler. Folk har varit ute på gatorna. Det har inte hjälpt. Det måste till syvende och sist vara det serbiska folket självt som avgör vilken regim man vill ha.

Fru talman! Bengt Silfverstrand säger att det är det serbiska folket som måste avgöra hur länge Milosevic ska sitta vid makten. Det är i och för sig riktigt. Det är ett förpliktigande från oss demokratiska stater att stödja en demokratisk opposition och en demokratisk utveckling i Serbien. Det finns en del hoppfulla signaler i den riktningen. Jag tror att en ändring kommer till stånd snabbare än vad vi har tänkt oss eller har vågat hoppas på. Det kommer sannolikt omedelbart att leda till att sanktionerna lyfts och att Serbien kan inlemmas i den gemenskap som de olika folken på Balkan så väl behöver bygga upp och få nytta av. De förtjänar detta. Många människor har lidit svårt. Det gäller kosovoalbaner, serber, kroater, och det gäller inte minst romerna som har suttit emellan i dessa situationer. Det är sant som Bengt Silfverstrand säger, nämligen att flyktingarna är av alla kategorier. Serbien är i dag det enda multietniska området på Balkan. Många områden har rensats. Det är en paradox. Vi vill att hela det före detta Jugoslavien ska vara ett multietniskt område. Olika insatser måste vidtas för att det ska bli så i slutändan.
Fru talman! Jag kan ta ett exempel på vilka drastiska konsekvenser den typen av sanktioner får. Man levererar i dag olja till de av oppositionen styrda städerna, bl.a. Novi Sad och Nis. Det innebär bara att regimen dirigerar om andra transporter till de städer som styrs av socialistregeringen. Det skapar ytterligare motsättningar inom landet. Eftersom Viola Furubjelke rimligen måste känna till det, vill jag veta vilken hållning Sverige intog i Bryssel, när länder som Italien, Tyskland och Grekland nu har insett att det här inte håller, att man inte kan stoppa medicin och medicinsk utrustning till svältande och sjuka människor, varav många barn. Har vi inte lärt oss av vad som har drabbat de hundratusentals barnen i Irak? Måste samma misstag upprepas? Ge mig ett svar, Viola Furubjelke: På vilken sida stod Sverige? Var det på de länders sida som har insett realiteterna, eller var det på Englands och Hollands benhårda men fullständigt misslyckade utrikespolitiska, till katastrof ledande, linje?

Fru talman! Jag skulle vilja prata om EU. EU är enligt min mening det bästa som har hänt Europa under 1900-talet. Den första halvan av 1900-talet präglades av krig och förödelse. Det är först den andra halvan av 1900-talet som vi har fått se utveckling, integration och samarbete. Jag tycker mig se lovande tecken på att den här utvecklingen ska fortsätta. Det mest lovande är att länderna i EU är så överens om att markera mot Österrike när Haider nu har kommit in i regeringen. Om vi backar tillbaka i tiden till 30-talet var det en liknande situation. När Hitler kom till makten släpptes han faktiskt fram av demokratiska partier i Tyskland som inte var speciellt misstänksamma och inte anade konsekvenserna. Detta är vad man kan se hända i Österrike. Nu har det naturligtvis inte gått så långt som det gjorde med Hitler, men utvecklingen under 30-talet var också smygande, precis som man kan se i Därför är det viktigt att EU på ett så tidigt stadium markerar mot Österrike, för att visa att vi trots allt har lärt någonting av historien, att vi den här gången inte låter dessa krafter växa till sig utan att någon reagerar, utan nu agerar vi. Det är väldigt hoppingivande att EU tar detta initiativ. Det är självfallet också mycket hoppingivande att de östeuropeiska länderna står på tur att få komma in i EU. Det har trots allt bara varit en del av Europa som har haft en så positiv utveckling. De östeuropeiska länderna har legat efter när det gäller både demokrati och ekonomisk utveckling. Det är nu en historisk möjlighet att släppa in de här länderna. Det är också hoppingivande. På sikt hoppas jag naturligtvis också att f.d. Jugoslavien blir en EU-medlem. Europasamarbetet är naturligtvis inte utan problem. Jordbrukspolitiken är ett gigantiskt problem, inte minst med tanke på att jordbrukspolitiken drabbar tredje världen i form av att de får mycket svårare att konkurrera med sina jordbruksprodukter när vi dumpar billiga jordbruksprodukter från Europa på grund av den absurda jordbrukspolitik som vi har byggt upp här. Konsumenterna i Europa drabbas naturligtvis av högre priser på grund av att frihandeln på detta område inte är klar. Sedan är det problem med öppenheten. Demokratin skulle kunna bli mycket bättre. Det här hänger också samman med de problem med korruption som har funnits inom EU, som t.o.m. har klättrat ända upp i EU-kommissionen. Jag anser att det här hänger samman. Jag tror inte att det handlar om att européerna har sämre karaktär eller att sydeuropéerna har sämre karaktär än t.ex. vi i Sverige. Jag tror att det är själva systemet som gör att man på ett mycket tidigt stadium kan stoppa sådana här tendenser, genom att allmänhet och journalister har tillgång till alla papper och kan säga ifrån så fort någonting håller på att gå snett. Jag tycker ändå inte att de här problemen är så stora att det finns någon anledning att ge upp EU samarbetet. Snarare tycker jag att det är hoppingivande att utvecklingen på de här områdena och på de andra områden som är problematiska i Europa i de flesta fall går åt rätt håll, även om det går långsamt. Det hade ju varit skräckinjagande om det hade gått i fel riktning, men det sker trots allt steg för steg en förbättring på dessa områden. Jag skulle även vilja beröra EMU-projektet, den ekonomiska monetära unionen. EMU är i första hand en fortsättning på de integrationssträvanden som hela EU-projektet bygger på. Därför är det naturligtvis ett politiskt projekt och inte bara ett ekonomiskt. Man kan säga att de här sakerna samverkar på det sättet att det som hittills har skett, där man har försökt vältra över nationella problem på andra länder, har drabbat både ekonomin i Europa, med sämre ekonomi, och det politiska samarbetet. Det blir naturligtvis spänningar. Det jag menar med att vältra över problem är t.ex. devalveringar. En devalvering leder ju till ett uppsving för exporten i det land som genomför devalveringen, men självfallet drabbar det grannländerna i form av sämre möjligheter för dem att konkurrera. Det leder naturligtvis till spänningar och konflikter. På lång sikt blir det inte ens fördelaktigt för det land som ger sig på det. Det visar historien; det har snarare lett till högre arbetslöshet, högre räntor och en allmänt sämre utveckling. Därför har de europeiska länder som ingår i EMU valt att avstå från möjligheten att manipulera ekonomin genom framför allt devalveringar. Man har sett att på längre sikt gynnas ingen av det. Dessutom blir verkningarna av de här försöken att vältra över problemen på någon annan mycket negativa mycket snabbt. Det är med elektronikens hastighet som de länder straffas som försöker manipulera ekonomin utan att ha ett ekonomiskt underlag för det. Därför har man valt att avstå från de här möjligheterna. Jag tror att Sverige har allt att vinna på att gå med i EMU, eftersom vi är ett strålande exempel på hur illa det kan gå när man låter inflationen öka hejdlöst och försöker lösa problemen genom devalveringar. Nu tror jag inte att detta att gå med i EMU eller själva EMU-projektet ensamt kommer att lösa Europas arbetslöshet. Jag tror däremot att det kan vara ett viktigt steg på vägen. Sker ingenting mer än EMU kommer det inte att bli bättre. Nationerna har ju mycket att göra på egen hand, och arbetet med EU:s sysselsättningsunion fortsätter naturligtvis. Det har hittills mest haft väldigt fina mål, men det är inte förpliktigande på något sätt att fortsätta det arbetet. Man kan självfallet föra en ansvarsfull ekonomisk politik utan att på något sätt förbättra läget när det gäller sysselsättningen, men det vill inte säga att man inte kan göra både-och. Jag tror att det långsiktigt är bra att föra en ansvarsfull politik och kombinera den med utbildningssatsningar, välfärdssatsningar och satsningar på en aktiv arbetsmarknadspolitik. Erfarenheten visar att detta samverkar på ett positivt sätt. Jag tror därför att det skulle vara i Sveriges intresse att gå med, eftersom vi redan i dag driver en sådan politik som EMU innebär. Vi är redan med i EMU:s två första steg, som är huvuddelen av EMU-projektet. Jag tror inte att vare sig vi eller resten av Europa gagnas av den politik som vi har drivit tidigare, med inflation och devalveringar, som handlar om att skjuta problemen på framtiden och på andra länder. Självfallet ska frågan avgöras i folkomröstning eller val. Det är svenska folket som ska avgöra.

Fru talman! Jag har spänt mig väldigt mycket inför att tala i den fulla kammaren, men jag inser att det blir spännande att tala inför en nästan tom kammare. Jag är ersättare i riksdagen under tre månader och vill inleda denna period med att debattera Östersjösamarbetet, vilket har intresserat mig mycket under många år. Jag kommer att koncentrera mig på södra Östersjön med särskild inriktning på det i mitt tycke mest underskattade landet vid Östersjön sett genom svenska ögon, nämligen Tyskland. I den av regeringen sammanställda Utrikesfrågor 1999 finns förvisso Tyskland omnämnt på några ställen, men mest i förbifarten i samband med Polenåret och Öresundsregionens behov av Fehmarn bält-förbindelsen. Jag känner att Tyskland underskattas som hävstång för tillväxt i Östersjön och för Sverige. Som tidigare ordförande i Kommunförbundet Skåne har jag också varit svensk ordförande - och är numera vice ordförande - i Euroregion Pomerania. Det är ett område som består av västra Pommerns län i Polen, nordöstra delen av Mecklenburg-Vorpommern, norra delen av Brandenburg samt hela Skåne. Det är ett område med ca 4,5 miljoner invånare. Euroregionen ligger som ett kärnområde i södra dubbelt så många invånare som Sverige har. I Ystad har jag lika långt till Hamburg - Europas rikaste region - och Berlin - Europas nya huvudstad - som till Göteborg, dvs. 35 mil. Det måste stå klart för alla att området är av stor betydelse för Sverige både nu och i framtiden. Detta polsk-tysk-svenska samarbete är fortfarande på krypstadiet mycket på grund av brist på svenska pengar och EU-medel, men också på grund av det något ensidiga tyska sättet att samarbeta på. För att få mer pengar att samarbeta med har vi försökt att få kommande Interregprogram att innehålla ett Interreg III a-område för södra Östersjön. Det har dock varit omöjligt på grund av EU-kommissionens ovilja att godkänna ytterligare maritima gränser, men också på grund av delstatens Mecklenburg-Vorpommerns ovilja att utöka befintligt Interregområde. Såvitt jag har förstått är nu förhandlingarna avslutade mellan medlemsländerna och EU kommissionen. Resultatet blev att enbart ett Interreg III a-område kommer att godkännas, nämligen det redan framgångsrika Öresundsprogrammet. Interreg III b-området kommer att delas upp i fyra områden, där två områden - Barentsregionen och Swebaltcop - kommer att ha särskilda program. Kvar nere i södra Östersjön blir en liten rest bestående av Tysklands och Danmarks Östersjöområden. Detta kan vara olyckligt för det svensk-polsk-tyska samarbetet. Den s.k. Östersjömiljarden kan vara en möjlig finansiering för vissa projekt, men då dessa pengar är öronmärkta för svenska näringslivsprojekt finns det naturligtvis begränsningar. Vi hoppas att ansvariga för dessa pengar kommer att ställa sig speciellt positiva till våra framtida ansökningar med tanke på den uppkomna situationen. För två år sedan var jag som kommunstyrelseordförande i Ystad värd för ett viceminister och statssekretarmöte mellan Sverige, Polen och Tyskland som tidigare statssekretaren och nuvarande EU ambassadören Gunnar Lund tog initiativ till. Sammanträdet uppfattades som framgångsrikt och skulle följas upp med ytterligare möten.

Fru talman! Gränsregionalt samarbete ska naturligtvis ske just lokalt och regionalt, men regeringens övergripande kontaktskapande arbete är självklart alltid viktigt. När det gäller våra relationer med Tyskland är det helt avgörande för att få ett bra resultat i framtiden.

Fru talman! Sedan andra världskriget har över 150 väpnade konflikter ägt rum, över 20 miljoner människor har blivit dödade och ungefär 60 miljoner människor har blivit skadade i dessa konflikter på vår jord. Trots att dessa siffror är fasansfulla speglar de ändå inte den fulla omfattningen av den smärta och tragik och ekonomiska och sociala misär som följer i konflikternas spår. Fattigdom, sjukdomar, miljöförstöring, förtryck och brist på frihet och mänskliga rättigheter är ibland orsak till uppkomsten av konflikter, men också ofta något som följer på en väpnad konflikt. En av dessa konflikter är den mellan israeler och palestinier. I dag har utrikesministern kort men klart redogjort för att Sveriges stöd för ett bildande av en palestinsk stat står fast. Detta är ett självklart men icke desto mindre välkommet klarläggande då det förekommit spekulationer om att regeringen stod inför någon form av kursändring. Sida vid sida med ett Israel som självfallet ska ha rätt att leva inom säkra och erkända gränser ska palestinierna ha möjlighet att på nytt slippa att leva under ockupation och bygga upp ett självständigt Palestina. För mig som har följt konflikten och fredsprocessen under snart 15 år känns förhoppningarna stora. Fredsprocessen har med Israels nya regering, ledd av det israeliska Labourpartiet, fått nytt liv. De fredsförhandlingar som under Netanyahus ledning nådde fryspunkten har nu konkret börjat röra på sig igen. Jag vill dock i dag i likhet med utrikesministern - det har tidigare också kommit uttalanden från FN - beklaga de senaste dagarnas israeliska bombningar av infrastrukturen i Libanon, som på inget sätt tjänar freden utan bara drabbar oskyldiga civila. Inte heller betjänas fredssträvanden av palestinska terrordåd eller av att man som nu från den israeliska regeringens håll tagit sig för att bygga en stor checkpoint på vägen mellan Jerusalem och Betlehem. Enligt planerna ska denna checkpoint innehålla två stationer - den första för turister, VIP:are och bosättare. Palestinierna kommer att tvingas gå längs en 650 meter lång gångväg. Denna nya checkpoint kommer på ett mycket olyckligt sätt att öka den palestinska frustrationen, underbygga hat och på ett allvarligt sätt drabba betlehembornas ekonomi och beskära deras livskvalitet. Projekt av detta slag tjänar inte freden utan underminerar densamma. För det israeliska och det palestinska folkets skull hoppas jag att regeringarna på ömse sidor mäktar stå starka i sin övertygelse, fortsätter sina konkreta steg mot fred och inte låter sig vilseledas av extremgrupper och terroristdåd. I detta arbete bör Sverige fortsatt nyttja sina politiska kontakter på bägge sidor, främja folkrörelseprojekt och fortsätta att genom biståndet till den palestinska sidan stödja framväxten av en infrastruktur och ett civilt samhälle i det kommande Fru talman! En annan av de tidigare väpnade konflikterna där vapnen tystnat men där fredsprocessen har gått i stå ägde rum i Västsahara. Frågan har lyfts här i kammaren av en rad talare i dag, vilket är mycket positivt och kanske i bästa fall ett tecken på att Västsaharafrågan på allvar börjar ta sig in på den politiska dagordningen. Det var i juli i år som Afrikas sista koloni skulle ha sin folkomröstning, en folkomröstning som skulle avgöra huruvida Västsahara skulle bli en del av Marocko eller, vilket är mest sannolikt, välja självständighet. Förberedelserna har pågått under lång tid. Mängder av människor har identifierats för att upptas i röstlängden. Biståndsstrategier har gjorts upp från olika länder och FN-strukturer för att kunna stödja i processen. Bl.a. har svenska minröjare varit på plats i Saharaöknen för att röja väg för de ca 150 000 västsahariska flyktingarna i södra Algeriet för att dessa ska kunna söka sig en säker väg tillbaka genom öknen och delta i den planerade folkomröstningen. I juli 1999 offentliggjorde FN de preliminära röstlängderna. Det visade sig att ca 85 000 västsaharier är röstberättigade enligt identifieringsgruppen, men Marocko krävde att ytterligare 80 000 personer skulle få rösträtt. Det vann naturligtvis inte bifall. Kraven och reglerna för vem som ska få och inte få rösträtt är klara och tydliga. De ytterligare personerna uppfyller inte kriterierna. Nu har man från marockansk sida överklagat, allt i syfte att fördröja och om möjligt förändra förutsättningarna för folkomröstningen. I december kom en rapport från FN:s generalsekreterare Kofi Annan som började tala om att folkomröstningen sannolikt måste skjutas upp ännu en gång och tidigast äger rum år 2002. Detta är helt oacceptabelt. Det är också så som jag uppfattar att man ska tolka FN:s generalsekreterares rapport. Det är nu upp till oss att sätta tryck på den marockanska regeringen att låta Västsaharafrågan avgöras en gång för alla. Jag noterade med tillfredsställelse att Västsaharafrågan nu också fått ett omnämnande i regeringens deklaration i dag. Det är rimligt, inte minst eftersom jag vet att Västsaharafrågan möter ett starkt intresse här i riksdagen. I vårt Västsaharanätverk har vi företrädare för alla partier, och i höstas skrev vi tillsammans en tvärpolitisk motion i denna fråga. Västsaharafrågan måste enligt överenskommelse drivas till ett avgörande. Det kan inte vara rimligt att Marocko, ett land som får bistånd av och bedriver handel med EU-länderna och som flitigt och gärna vill odla sina kontakter med demokratier i Europa, samtidigt ska få förhala Västsaharafrågans avgörande. Västsaharierna är helt biståndsberoende, och huvuddelen av dem lever under mycket påvra omständigheter i öknen i södra Algeriet. En annan del av dem lever under ockupation i Västsahara eller är tvångsförflyttade in i Marocko. Detta är en orimlig situation. Därför bör Sverige i bilaterala samtal med Marocko kraftfullt föra fram kravet på en folkomröstning och se till att en sådan förverkligas. Sverige bör överväga att öka biståndet till de västsahariska flyktingarna i Algeriet. Sverige bör driva såväl kravet på folkomröstning som en ökning av biståndet inom både EU och FN. Fru talman! Med 30 sekunders talartid kvar ska jag göra en kort version av motiveringen till varför vi bör öka biståndet. Det är beklämmande att se att klyftorna ökar mellan fattiga och rika i världen samtidigt som det sammanlagda biståndet minskar såväl totalt sett som från EU. Sverige, vars ekonomi nu har en hälsa som en elitidrottsman, bör se till att biståndsbudgeten ökar lite fortare än i snigelfart.

Fru talman! Ledamöter! Det är mycket välkommet att regeringen har valt att tillmötesgå det behov som många företag har av att kunna redovisa i euro. Den föreslagna lagstiftningen innebär en anpassning till den verklighet som följer av inrättandet av den europeiska valutaunionen EMU. I och med den kommer euron att vara den aktuella valutan i en mycket stor andel av affärshändelserna. De svenska företagen får tack vare detta möjlighet att slippa några av de konkurrensnackdelar som följer av att Sverige står utanför valutaunionen. Samtidigt finns det ändå skäl att konstatera att det föreliggande lagförslaget i flera delar är komplicerat och svåröverskådligt. Det kommer att vara till nackdel för inte minst små och medelstora företag. Många av de svåra avvägningar som regeringen har tvingats göra har sin bakgrund i att Sverige står utanför valutaunionen. Som ett exempel kan nämnas att den rörliga växelkursen mellan kronor och euro uppenbarligen har varit orsak till mycket huvudbry. Detta gäller såväl vikten av en rättvisande redovisning som eventuella möjligheter till skatteplanering, exempelvis i samband med byte av redovisnings och aktiekapitalsvaluta. Förslaget kan inte helt och hållet uppväga de nackdelar som följer av att Sverige står utanför valutaunionen, även om dessa mildras något. Inte minst finns det anledning att påminna om de stora kostnader som valutakursrörelser orsakar många svenska företag. Det kan inte nog betonas att en anslutning av Sverige till EMU:s tredje steg är angelägen. Precis som det också framhålls i propositionen är den gemensamma valutan av stor betydelse för Sverige trots vårt utanförskap. Därför borde företagen inte bara ges möjlighet att redovisa i euro utan också att deklarera och betala skatt i euro. En närliggande fråga är att enskilda näringsidkare, handelsbolag och stiftelser inte redan i dag ges möjlighet att redovisa i euro, mer eller mindre uteslutande av skatteskäl. Vad framför allt gäller handelsbolag med enbart aktiebolag eller andra juridiska personer som bolagsmän kan det inte uteslutas att detta kommer att medföra betydande praktiska problem. I en koncern med ett moderbolag som äger aktier och andelar i såväl aktiebolag som handelsbolag i en sådan omfattning att dessa inkluderas i koncernredovisningen kommer handelsbolaget att vara det enda av bolagen i koncernen som inte får ha sin redovisning i euro. Motsvarande situation uppstår när flera aktiebolag gemensamt äger ett handelsbolag, där handelsbolaget många gånger kan fungera som själva centrum i verksamheten. Det är verklighetsfrämmande att inte handelsbolaget i denna situation ska kunna redovisa i euro. Ett lagförslag med denna inriktning bör beredas med förtur och läggas fram för riksdagen så snart som möjligt. Det svenska näringslivet har en mycket internationell inriktning, och på många håll finns det ett stort behov av redovisning i annan valuta än euro eller svenska kronor, framför allt US-dollar. I takt med att gränserna för handel blir alltmer utsuddade kommer detta behov att fortsätta öka. Mot den bakgrunden är det viktigt att få till stånd en möjlighet att redovisa i andra utländska valutor än euro, i första hand US Fru talman! Den föreliggande propositionen är ändå, trots att den i vissa delar är otillräcklig, ett steg i riktning mot en anpassning till den alltmer gränslösa tillvaro vi lever i. Jag tillstyrker bifall till propositionen men vill samtidigt yrka bifall till reservation 1.

Fru talman! Samtidigt som debatten pågår i Sverige om vi ska gå med i EMU eller inte, tar vi här i denna kammare små steg mot ökade möjligheter för de företag som verkar i internationella miljöer att använda EU:s gemensamma valuta.

Det är inte möjligt att beräkna hur många svenska företag som kommer att nyttja möjligheten att redovisa i euro, men det är ett steg mot att underlätta affärskontakterna för de företag som verkar i en global miljö. På lite längre sikt ser vi framför oss en möjlighet för svenska företag att redovisa även i andra valutor än kronor och euro. Det är troligt att vi om några år kommer att se redovisningar också i dollar och yen eller någon annan valuta, precis som Stig Rindborg efterlyste. Det som vi nu talar om är alltså ett steg som kan följas av flera. Lagutskottets betänkande 8 handlar om svenska aktiebolags möjligheter att redovisa sina räkenskaper och sitt aktiekapital i euro. Den möjligheten ska också gälla för ekonomiska föreningar, sparbanker, medlemsbanker, understödsföreningar, försäkringsbolag och ömsesidiga försäkringsbolag. Det ska bli möjligt för den som vill och som bedriver sin verksamhet i någon av nämnda företagsformer att redovisa i euro i stället för i svenska kronor. Detsamma föreslås gälla utländska filialer i Sverige. Undantagen i detta betänkande är enskilda näringsidkare, handelsbolag och stiftelser. De som driver sin verksamhet i någon av dessa företagsformer är tills vidare undantagna från möjligheten att göra sina redovisningar i euro och är därmed hänvisade till att även fortsättningsvis redovisa i svenska kronor. Det är viktigt att påpeka att den som tillåts välja och som väljer redovisning i euro även fortsättningsvis ska avlämna deklarationshandlingar och kontrolluppgifter och redovisa skatter m.m. i svenska kronor enligt särskilda omräkningsmodeller som ska tillämpas vid beskattning. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i lagutskottets betänkande 8 och avslag på reservationerna 1 och 2.

Fru talman! Jag vill yrka bifall till Miljöpartiets motion 1999/2000:L10. Regeringens förslag att vissa företag, bl.a. aktiebolag, ekonomiska föreningar, sparbanker och försäkringsbolag, ska kunna välja att redovisa antingen i euro eller i svenska kronor är som Rune Berglund sade ett steg på väg mot euron. Vi tycker, vilket vår motion går ut på, att det ska finnas en parallell bokföring och att dessa företag ska redovisa även i svenska kronor. Skälen till vår ståndpunkt är att det finns en risk att schabloniserade omräkningar från euro till kronor, vilket måste göras när man ska redovisa skatt, kan inbjuda till skatteplanering. Det blir också svårare att få en översikt. Även Sveriges Aktiesparares Riksförbund har i sitt remisssvar hävdat att företag som redovisar i euro även bör vara skyldiga att ha en parallell redovisning i kronor. Jag kan inte se deras motiv här i betänkandet, men det är väl detsamma som Miljöpartiets, nämligen att det är viktigt att kunna se och jämföra, speciellt för borgenärer och kreditupplysningsföretag som det nu blir mycket svårare för. Anledningen till att man inte tycker att detta ska genomföras är kostnaderna. Man säger att det blir krångligt för företag och jättestora kostnader, och det finns inga dataprogram för detta. Men inom denna verksamhet, dvs. dataprogram, går det med rekordfart, och om det finns en efterfrågan är det självklart att sådana dataprogram skulle tas fram, och det skulle bli enklare för företagen, speciellt som det sägs här att det är små steg som tas och att nästa steg blir att tillåta även andra valutor. Då skulle det ju vara bra att, nu när man tar det första steget, ha denna parallella redovisning. Det skulle bli lättare med tanke på andra valutor om man gjorde det, annars kommer det att bli svårt att få en översikt. Av dessa skäl vill vi att det betänkande som jag har redogjort för ska omformas på ett annat sätt.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 under mom. 3. Vi kristdemokrater tycker att man ska ta steget fullt ut. I en situation där man får redovisa i euro ska man också kunna deklarera och betala i euro. Mot detta har det invänts att det krävs ytterligare skatteöverväganden - jag har inte riktigt förstått vad det är för överväganden - och att detta medför kostnader för Riksskatteverket som man inte är beredd att ta. Däremot är man beredd att ta en schablonisering av omräkningen från kronor till euro på ett som jag tycker ganska krångligt vis. Det skulle inte kosta pengar. Men det skulle vara mycket enklare att köra med euro rätt igenom. Jag tycker alltså att argumentationen här är i varje fall något tveksam. Däremot vill jag också understryka att det är bra att regeringen varit djärv nog att i dessa tider ändå lägga fram ett sådant här förslag där man så att säga går åt rätt håll. Till skillnad från isolationisten Kia Andreasson tycker jag att det är väldigt fint att vi blir lite mer internationella och faktiskt också anpassar oss till den verklighet som ändå gäller. Jag förstår inte riktigt Miljöpartiets inställning att vi ska ha ett slags parallellredovisning. Då är det väl ingen poäng med detta över huvud taget. Jag tror inte att det är svårt att jämföra om man väljer kronor eller euro. Det handlar alltså om ett bra förslag. Det bör följas upp i enlighet med de önskemål som vi här har framställt.

Fru talman! Jag tyckte mig höra Rolf Åbjörnsson säga att det inte skulle kosta någonting om de företag som får göra sina redovisningar i euro också fick göra skatteredovisningar i euro. Jag hoppas att jag hörde rätt. Det kommer naturligtvis att kosta någonting, anser jag. Vad som händer om man skulle göra som Rolf Åbjörnsson säger är ju att Riksskatteverket får ta kostnaderna för att översätta de här summorna i svenska kronor. I det svenska officiella valutasystemet har vi ju kronor. Såvitt jag förstår kan Riksskatteverket inte hantera pengar i annan valuta när det gäller skatter och avgifter. Jag skulle vilja passa på att yrka avslag på motion
Fru talman! Jag menar nog inte att det inte kostar någonting men det här systemet blir ju också krångligt. Hur vi än gör blir det vissa administrativa kostnader. Jag inbillade mig bara att genom att gå hela vägen skulle de administrativa kostnaderna faktiskt bli lägre - det var min synpunkt.
Fru talman! Jag skulle också kunna tro att kostnaderna kan bli lägre för företagen men det är ju ett frivilligt inträde som företagen gör. Vi avser ju inte att lagstifta och säga att man måste göra sina redovisningar i euro. Om det vore så skulle jag ha förståelse för att svenska staten också fick ta på sig kostnaderna för det men eftersom det är frivilligt tycker jag att det är rimligt att företagen själva tar kostnaderna. När redovisningarna kommer till svenska staten är de i svenska kronor.
Fru talman! Möjligen skulle jag vilja nyansera synsättet genom att säga att det som är bra för företagen ofta är bra för staten och, ytterst, bra för medborgarna.
Fru talman! Jag kan inte förstå att jag får tillmälet isolationist därför att vi vill att man ska redovisa parallellt i svenska kronor. Den schabloniserade omräkningen för inkomstskatt, mervärdesskatt och reklamskatt vilar på ett osäkert underlag. Varje enskild transaktion ska, tycker vi, räknas upp löpande - det har alltså inte med ordet som sådant att göra. Det är även en åsikt som skattemyndigheterna, Skatteverket, har framfört. Jag tycker att man ska ta stor hänsyn till deras synpunkter eftersom det är de som sedan ska ta hand om det hela.
Fru talman! Man kan ha olika uppfattningar om detta. Jag tycker inte att uppfattningen är riktig att det ska vara en parallellredovisning. Jag förstår faktiskt inte poängen med det här lagförslaget om det ska vara så men det är möjligt att jag inte trängt in i detta fullt ut. Jag har i varje fall min uppfattning.